Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag är glad över svaret, framför allt den passus där statsrådet säger att han för sin del räknar med att socialstyrelsen bör stå kvar som huvudman. Förra året fanns det en del oro kring den här frågan. Jag skrev därför en motion för att vara säker på att frågan inte skulle tappas bort i den allmänna hanteringen. Motionen avslogs med hänvisning till den här översynsutredningen och att socialstyrelsen skulle omorganiseras. I årets budgetproposition kunde jag inte finna att dessa pengar var avsatta någonstans. Jag undrar därför: Var är pengarna? Detta gjorde mig orolig, och jag försökte höra med dem som jobbar på socialbyrån i Köpenhamn med detta. När jag ringde, visste de ingenting. Då är min nästa fråga: Varför vet de ingenting? Jag forskade vidare i den här frågan och inte heller på socialstyrelsen visste man någonting. Över huvud taget var det svårt att få tag på någon, eftersom det pågår en omorganisering och alla håller på att byta rum med varandra. Hur kommer det sig att man inte ens på socialstyrelsen vet någonting? När är rumsbytena klara, så att man kan få ett besked? Jag delar statsrådets uppfattning om att detta är en mycket viktig verksamhet. Det är viktigt att socialstyrelsen, som har expertkunskaper, står kvar som huvudman. Dessutom kommer flertalet av klienterna från Mellansverige med tyngdpunkt på Storstockholmsområdet. Det finns en rad skäl som talar för att just socialstyrelsen skall vara kvar som huvudman. Jag kan tänka mig att en del praktiska frågor — handledningsfrågor o.d. — kan lösas tillsammans med Malmö kommun. Varför vet ingen någonting? Varför vet inte de som jobbar med detta någonting? Varför finns det inga pengar avsatta i någon budget? Varför vet man ingenting på socialstyrelsen?
Herr talman! Det värsta är att inte heller statsrådet rätt upp och ner kan svara på dessa frågor. Jag var inte beredd på att utveckla hur detta finns med i budgeten och hur det återspeglas i socialstyrelsens personalplanering. Jag kan försäkra Gudrun Schyman att inriktningen på arbetet och verksamheten är precis den som jag nu har sammanfattat, alltså att socialstyrelsen kvarstår som huvudman och att vi överväger att aktivera Malmö kommun i den praktiska sidan av verksamheten med handledning och fortbildning för att knyta dessa socialarbetare till svensk narkomanvård — någonting som vi tror är väldigt viktigt. I övrigt hoppas jag att beskedet att detta är en mycket viktig verksamhet och att situationen kräver att vi fortsätter att bedriva den skall vara tydligt nog för att skapa garantier för att så verkligen sker.
Herr talman! Jag är väldigt belåten med det sakliga innehållet i svaret. Jag kan åta mig att genast ringa till de socialarbetare som jag har varit i kontakt med och tala om för dem att de inte längre behöver känna sig oroliga. Jag konstaterar att ur detta kaos och denna förvirring träder det fram en ordning som vi är överens om. Med detta är frågan klargjord.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat mig vad jag avser att svara Bofors AB på dess begäran om beställningar av ammunition och pjäser som eliminerar varslen till drygt 500 anställda och som gör att produktion kan säkerställas fram till nästa försvarsbeslut? Jag är väl medveten om de problem som uppstår vid en eventuell neddragning av verksamheten vid Bofors AB, inte minst för de anställda. Likaså innebär den uppkomna situationen att förutsättningarna för krisoch krigsproduktionsförmågan avseende framför allt ammunition förändras. Frågan är angelägen och bereds för närvarande inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. När Bofors nu har tvingats säga upp sitt avtal om ammunition m.m. till försvaret har det uppstått ett, som jag ser det, mycket bekymmersamt läge. Vi riskerar att försätta oss i en ohållbar situation. Vi överlämnar våra möjligheter att få tillgång till ammunition m.m. till andra länders välvillighet. Statsrådet vet naturligtvis bättre än jag att detta är en omöjlig situation. Ställs Sverige och Europa inför ett krigsläge finns det inget annat land som skulle tillverka och sälja ammunition till oss. Det är uteslutet. Har vi en gång gjort oss av med våra egna resurser på det här området får vi ställa våra pojkar vid fronten utan att de har något att skjuta med. Jag kan inte tro att regeringen skulle vilja ta på sig ansvaret för en sådan situation. Skulle den trots allt göra det, är jag övertygad om att svenska folket inte skulle acceptera det. Det är inte någon försvarshemlighet att vi är dåligt rustade när det gäller ammunition. En annan fråga som är viktig för försvaret och försvarsindustrin är hur det kommer att bli med haubitsen 5,5 F, som kallas fransyskan. Förbudet att skjuta med fransyskan består. Såvitt jag vet har inga undersökningar ännu givit något utlåtande. Man måste nog bestämma sig för att reparera pjäserna, byta ut vissa delar eller skrota pjäserna. I alla dessa alternativ är Boforsindustrin nödvändig, som jag ser det. Jag frågar statsrådet hur han ser sig kunna reparera eller ersätta fransyskan om Bofors måste släppa sin kompetens på materieloch ammunitionssidan.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig om jag anser att informationen om den s.k. Volvo AB/Procordia AB-affären har skötts på ett tillfredsställande sätt och om det är acceptabelt att företagsöverlåtelser får gå till på detta sätt när staten är så djupt involverad. Nic Grönvall har frågat mig om en fullständig information i saken kommer att lämnas till riksdagen och när den proposition som är nödvändig för att avtalet skall kunna genomföras kommer till riksdagen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den preliminära överenskommelse som träffats mellan staten, Volvo AB och Procordia AB har offentliggjorts i en kommuniké den 12 december 1989. På samma sätt som andra erbjudanden på svensk aktiemarknad kommer fullständigt prospekt att tillställas berörda aktieägare, så snart detta färdigställts, vilket beräknas bli i slutet av mars. Avsikten är också att uppgifter motsvarande dem som finns i prospektet skall tillställas riksdagens ledamöter som underlag inför ett ställningstagande till beslut om bl.a. statens framtida ägarandel i Procordia AB. Proposition i frågan avses föreläggas riksdagen i slutet av mars. Informationen i detta ärende avviker inte från vad som är regel på svensk aktiemarknad. I prospektet måste enligt de rekommendationer som gäller för emissionsprospekt ingå ett bokslut som inte är äldre än tre månader. Procordia måste därför avvakta sitt årsbokslut för år 1989, vilket beräknas föreligga i mitten av mars, för att därefter ge ut prospektet. Det är därför inte möjligt att utge prospektet förrän i slutet av mars. Det är således helt normalt att affärer som offentliggörs nära ett årsskifte inte följs av ett prospekt förrän i slutet av mars.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka industriministern för svaret. Jag hade förutsett att Rune Molin skulle gömma sig bakom formella skäl, så det var inte oväntat. Jag hade ändå hoppats att han skulle ha modet att ta ställning i denna fråga, även om det kanske inte är så populärt hos Volvo och Gyllenhammar skulle kunna känna sig oroad av det. Det är skillnad på prospekt och information, enligt min uppfattning. Särskilt i den här affären, där det har funnits så oerhört många rykten och insinuationer, tycker jag att en information från bolaget hade varit i sin ordning. Det har i alla fall gått över två månader, och man har endast fått information genom massmedia. Ivar Nordberg, Rune Molins företrädare, var ganska mycket i farten när det här förekom i pressen från början. Det har t.ex. gått många rykten om insideraffärer. Jag har fått en del kontakter som lett till att jag började fundera på den här frågan. Det som fick mig att till slut reagera var artikeln i den Rune Molin närstående tidningen Aftonbladet, där det helt klart påstås att det har förekommit insideraffärer. Lagen pekar visserligen på enskilda personer. Gyllenhammar är dock faktiskt både styrelseordförande i Pharmacia och koncernchef i Volvo. En närmare koppling mellan de två företagen kan man inte tänka sig. Kommer industriministern att ta något initiativ i denna fråga? Man har haft många funderingar kring hur detta gör skada hos internationella aktieplacerare i New York, London och på andra ställen. De små aktieplacerarna i Sverige har man tydligen ingen större omtanke om. Jag har fått flera brev, där man har sagt sig vara orolig. Jag har t.ex. fått ett brev sedan det blev känt att jag har ställt den här frågan där det står: ”Det gläder mig att vi små aktieägare mot Volvo och staten får stöd.” Tycker inte industriministern att staten skall känna sig ansvarig?
Herr talman! Av industriministerns svar får jag veta vad jag redan har läst i näringsutskottets propositionsförteckning, nämligen att den här propositionen kommer i mars. Det föranleder mig att göra några kommentarer och komma med ytterligare frågor. Denna affär innehöll en företagstransaktion som berör förköpsrätt, hembudsplikt och en hel del andra centrala frågor kring aktieägande. Man undrar varför det var så bråttom med att gå ut med en publicering av affären, som uppenbarligen var ofullständig. Vi måste nu vänta till mars innan vi får en fullständig information om affärens innehåll. Jag skulle vilja veta om industriministern, när man nu betraktar affären i backspegeln, är nöjd med den situation som blev följden av publiceringen i december. Man kan fråga sig om det verkligen var nödvändigt med den här ”trumpetstöten” i december. Har industriministern någon uppfattning i frågan? Varför har inte information givits i saken? Varför innehöll inte trumpetstöten information om centrala frågor som angår och intresserar aktieägare och marknad? Att man måste avvakta Procordias bokslut, är det ett godtagbart skäl för att villkoren i denna aktietransaktion inte publiceras eller kungörs förrän i en proposition i mars? Procordias koncernbokslut som sådant har förhållandevis litet att göra med det slutliga genomförandet, som i det här sammanhanget betyder att riksdagen skall inblandas genom ett eftergivande av statens ägande.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Procordias styrelse och Volvo har följt de regler som finns på den svenska aktiemarknaden när det gäller affärer av denna typ. Man har träffat en principöverenskommelse som skall följas av ett prospekt. Ett prospekt kan inte göras förrän man har ett årsbokslut. I det prospektet kommer alla dedetaljer som berörs här att redovisas. Jag kan inte se att det finns anledning att ställa andra krav på Volvo och Procordia i det här fallet än dem som ställs vid andra affärer på svensk aktiemarknad. Jag tycker således att det finns anledning att vänta tills man kan ge svar på alla dessa frågor när prospektet föreligger. Jag har inte sett att börsstyrelsen har reagerat på detta. När det gäller insiderfrågan gör bankinspektionen nu en utredning. Den kommer att offentliggöras när den blir klar. Jag kan inte se att detta på något sätt avviker från många andra stora affärer som har gjorts på svensk arbetsmarknad. Staten har visserligen inte varit inblandad, men jag tycker att staten kan få bli behandlad på samma sätt som andra aktieägare.
Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande anser industriministern att vissa formella förutsättningar har uppfyllts. Jag nämnde t.ex. att de små aktieägarna är mycket oroliga. De hade ju kunnat få information utan att ha fått ett prospekt. Staten har ju formellt ett ansvar. Ivar Nordberg agerade ganska mycket i den här saken. Det är väl inte någon tillfällighet att många små aktieägare känner sig oroade? Jag är inte ensam om denna uppfattning. Det är väl inte heller någon tillfällighet att det skrivs så mycket om just denna fråga? Det har t.o.m. gjorts jämförelser med Fermenta-affären där Gyllenhammar och Volvo var involverade. Den affären förstörde väl förtroendet för de små aktieägarna att agera på börsen. Jag kan ställa en annan fråga som ligger nära den tidigare. Tycker inte landets industriminister att det är värdefullt att småspararna köper aktier i olika bolag och att ägandet sprids? Om man tycker så, måste man i rimlighetens namn försöka skapa ett sådant förtroende i stället för tvärtom.
Herr talman! Jag tar gärna fasta på det industriministern sade, nämligen att Volvos och Procordias styrelser har följt alla bestämmelser. Det är säkert så. De skulle väl inte ens en gång tänka sig att inte göra det. Men vi talar egentligen om huruvida regeringen har tagit de hänsyn som jag tycker regeringen skall ta gentemot riksdagen och gentemot dem som har satsat pengar i de statliga företagen. Varför har inte regeringen kunnat ge en fullständig information om detta avtals villkor? Är det så att det inte var färdigförhandlat den 12 december såvitt gällde statens roll och aktietransaktionens slutliga genomförande? Vad är det för svar vi väntade på? Industriministern sade att när man kunde ge svar på alla frågor skulle prospektet komma. Vad var det för frågor som var oklara den 12 december?
Herr talman! Jag kan bara upprepa att Nic Grönvall får lugna sig tills propositionen kommer. Då kommer det att finnas svar på alla de frågor som han har. Det är klart att det är bra att aktieägandet utvecklas och att vi får riskkapital till industrin, Hans Dau. Men jag tycker att det är en helt annan fråga som inte har med denna sak att göra.
Herr talman! Jag är precis av den motsatta uppfattningen. Ju fler litet osäkra, halvsmutsiga affärer som finns på aktiemarknaden, och det är ännu värre när staten är inblandad, desto mer undergräver man förtroendet. Tänker verkligen industriministern inte vidta några åtgärder för att komma till rätta med detta?
Herr talman! Eftersom jag måste vänta på svaren på frågorna till mars, vill jag först och främst konstatera att det fanns frågor som det inte fanns svar på i december. Jag vill veta vilka de frågorna var. Är det så att avtalet har måst kompletteras efter den 12 december, industriministern? Var det inte färdigförhandlat när man gick ut och kungjorde den stolta affären?
Herr talman! Hans Dau pratar om smutsiga affärer. Jag vet inte vad han har för grund för det. Det vore intressant att få höra vad det är som är smutsigt med affären. Jag kan inte se något sådant. Jag tycker att det är litet oför ståndigt att här i Sveriges riksdag grunda sina påståenden på massmediala uppgifter. Jag har sagt att det har träffats en principöverenskommelse, Nic Grönvall. Det är klart att det finns detaljer som skall klaras ut under tiden fram tills propositionen lämnas. Det arbetet pågår.
Herr talman! Jag grundar mina påståenden på massmediala uppgifter, eftersom det inte finns några andra uppgifter. Det har dessutom talats om att man visste om att det skulle bli stora ökningar av vinsterna i Pharmacia. Anklagelserna om insideraffärerna skulle grundas på det. Jag har här ett brev skrivet av Bertil Tiusanen på Pharmacia, adresserat till en av de oroliga små aktieägarna. Brevet är daterat den 12 september 1989. ”Jag tror att Du relativt snart kommer att kunna utläsa effekter av de program vi startat för att nå våra mål och att börsen skall börja värdera Pharmacia-aktien efter förtjänst igen.” Det är väl tydligt att man visste om detta i Pharmacia. Det vore väl märkligt om inte styrelseordföranden kände till den 1 december vad man visste om den 12 september. Det är väl något som i allra högsta grad borde vara värt att utreda.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av att patent på högre former av liv nu gäller i Sverige. Bakgrunden till frågan är ett beslut meddelat av det europeiska patentverket att bevilja patent bl.a. för växtceller framställda enligt ett visst förfarande och för växt eller plantvävnad uppvuxen ur sådana celler. Jag vill för min del framhålla att frågan om patent för den aktuella uppfinningen ännu inte är slutligt avgjord av det europeiska patentverket. Som Martin Olsson säkert känner till, har Centerns ungdomsförbund utnyttjat möjligheten att rikta invändningar mot det nu aktuella patentet. Sådana invändningar skall prövas av en särskild invändningsavdelning inom verket, som kan underkänna patentet helt eller delvis. Invändningsavdelningens beslut kan sedan överklagas till verkets besvärskammare, som också kan upphäva eller inskränka patentet. Frågan har alltså inte slutligt avgjorts vid det europeiska patentverket. Regeringen har därför inte haft anledning att göra några sådana överväganden som Martin Olsson efterlyser.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Med den respekt för livet som centerpartiet anser skall vara vägledande både för samhällsarbete och för vetenskaplig verksamhet säger vi, liksom en bred miljöopinion i övrigt, ett klart nej till patent på liv. Vi vill att Sverige, både nationellt och internationellt, skall arbeta för att förhindra en utveckling mot patentering av genetiskt manipulerade material, växter och djur OSV. För ett år sedan framhöll justitieministern i ett svar till mig att det var för tidigt att inta en definitiv ståndpunkt beträffande gränserna för det patenterbara i de biotekniska uppfinningarna. Jag har nu ställt frågan, eftersom det europeiska patentverket under fjolåret beviljade ett amerikanskt företag ett patent på en särskild process att föra in främmande växtgen i en annan växt. Dessutom fick företaget patenträttigheter på alla de växter som skall bli resultatet av processen. Resultatet blir en genetiskt förändrad växt med helt nya egenskaper. Nu har dess bättre Centerns ungdomsförbund utnyttjat möjligheten att rikta invändningar mot det aktuella patentet, varför en särskild prövning skall ske, som framgår av svaret. Jag hoppas att regeringen är glad över att den har fått en respittid, och jag hoppas att den tiden skall utnyttjas väl. Nu är den viktiga frågan vilken inställning som regeringen har i fråga om patent på liv. Vad planerar regeringen för åtgärder om beslutet om patentering kommer att stå fast? Kommer då regeringen att överväga t.ex. omförhandlingar mot bakgrund av den tolkning som patentkonventionen har fått? Det är ju en tolkning som inte var väntad, eftersom väsentliga biologiska processer uttryckligen är undantagna från patenterbarhet. Det är alltså av intresse att få veta dels regeringens inställning, dels hur man tänker utnyttja den tid som finns till dess ett eventuellt definitivt beslut fattas om patentering.
Herr talman! Martin Olsson vill att jag skall ge mig in och recensera det förfarande som pågår vid europeiska patentverket, innan verket har fattat ett slutligt beslut. Jag utgår från att Martin Olsson inte har tänkt på att det skulle bli fallet om jag uttalade mig i sak. Jag förutsätter att Martin Olsson respekterar att jag är förhindrad att kommentera saken innan den är slutligt avgjord.
Herr talman! Jag bad inte om att få en recension av detta. Jag efterlyste regeringens inställning och om regeringen överväger några åtgärder därest beslutet kommer att stå fast. Jag kan inte förstå att det skall vara främmande för vad som kan redovisas. Detta är en väldigt viktig fråga som berör många. Många är också intresserade av den och ser med oro på utvecklingen när det gäller möjligheten att patentera liv. Jag tycker därför att justitieministern skulle begagna tillfället att förklara vilken åsikt regeringen har i dessa frågor. Det patent som nu har beviljats är början på en utveckling som det gäller att förhindra, om vi inte vill att denna utveckling skall fortsätta.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder som är att förvänta med anledning av ett lagförslag från polisen i Malmö om åtgärder för att komma till rätta med brottsligheten vid Möllevångstorget i Malmö. Vad Sten Andersson får antas syfta på är en skrivelse från polismyndigheten i Malmö den 16 december 1987 med vissa förslag till åtgärder mot asocial klubbverksamhet i Malmö. Polismyndigheten föreslog bl.a. vissa ändringar iden s.k. automatspelslagen. Jag kan säga att i den delen har polismyndighetens synpunkter tillgodosetts genom den proposition som lämnades till riksdagen i november förra året . I propositionen föreslås ett antal ändringar i automatspelslagen som syftar till att motverka olika former av illegalt spel och annan kriminalitet som kan förekomma i sådana sammanhang. De övriga förslagen i polismyndighetens skrivelse innebar att polisen vid misstanke om viss brottslighet i en speciell lokal, t.ex. spelklubb eller ett café, som en sista åtgärd skulle kunna stänga lokalen. Vid beredningen av dessa förslag bedömdes dock svårigheterna att skapa en tillräckligt avgränsad och tydlig lagstiftning vara sådana att förslagen inte borde genomföras. Dessutom ger den nuvarande lagstiftningen polisen möjligheter att ingripa i flertalet av de situationer som polismyndigheten tog upp.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Sedan många år tillbaka har vi haft en omfattande brottslighet kring en viss stadsdel i Malmö. Polisen upplever att den står maktlös. Den skickade därför för två år sedan ett lagförslag till departementet, men enligt polisen i Malmö har den inte hört någonting från departementet. I det svar som statsrådet i dag lämnar skriver hon att nuvarande lagstiftning ger polisen möjligheter att ingripa i flertalet av de situationer som myndigheten tog upp i skrivelsen. Det är alltså en uppenbar och total inkompetensförklaring av polismännen i Malmö. Kan de inte hantera dessa problem baserat på gällande lagstiftning? Det är tur att vi inte har en polisman här vid sidan av statsrådet. Jag tror nämligen att en sådan, baserat på sin erfarenhet, nog skulle ha haft en hel del synpunkter på statsrådets svar. Jag må säga att det är förvånansvärt att vi vanliga medborgare då vi parkerar vår bil fel får betala 300 kr. utan att ha en chans att komma undan! Men den s.k. Möllevångsmaffian kan stå och skratta åt polisen och strunta totalt i allting. Herr talman! Man skall väl vara försiktig med kraftuttryck och starka omdömen. Jag kan inte heller påstå att regeringen skyddar den s.k. Möllevångsmaffian i Malmö, men genom det senfärdiga agerandet innebär regeringens handlande ändå detta. Vi har diskuterat detta problem ett flertal gånger i riksdagen. Regeringen och departementet har utlovat kraftåtgärder, men ingenting händer. Fortfarande står Malmöpolisen enligt egen utsago maktlös. Jag skall föra en mycket intressant debatt med poliserna när jag kommer tillbaka till Malmö. De är tydligen helt inkompetenta, åtminstone enligt justitieministern.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över Sten Anderssons beskrivning av polisen i Malmö. Jag tror inte någonting i mitt svar inkompetensförklarade polisen, men däremot är jag rädd för att en del av det som Sten Andersson sade hade den innebörden. Av polismyndighetens skrivelse till justitiedepartementet framgår att polisen på ett framgångsrikt sätt i samarbete med många andra myndigheter har kommit till rätta med en del av de problem som finns med brottsligheten i Malmö. I andra avseenden har man haft svårigheter att komma till rätta med problemen. Därför kommer man med en rad förslag. En del av förslagen har nu genomförts och ett lagstiftningsarbete ligger på riksdagens bord. Jag vill också erinra om att polismyndighetens tidigare framställningar om lagstiftning har blivit väl tillgodosedda. En skrivelse från myndigheten i mars 1985 remissbehandlades och ledde fram till att de nuvarande förverkandereglerna i automatspelslagen infördes i januari 1987. Nu är alltså en ny lag på gång. Mot denna bakgrund tycker jag att Sten Anderssons beskrivning av polisen i Malmö och dess verksamhet är grovt vilseledande.
Herr talman! Statsrådet talar om automatspel. Jag talar om knarklangning, rån och förberedelse till grova brott i Malmö som indirekt eller direkt drabbar alla malmöbor. Statsrådet skriver trots allt på slutet i svaret att man med nuvarande lagstiftning kan komma till rätta med flertalet av dessa situationer. Så sent som i förra veckan gjorde man i Malmötidningarna stora nummer av att polisen uppgav sig vara maktlös. Den s.k. maffian skrattar åt oss, och departementet — och det är än allvarligare — struntar i oss, sade poliserna. Okej, att spela på automater kan väl i och för sig vara en viss form av kriminalitet, men kan man inte få förslag till åtgärder kring narkotikahanteringen, kring grova rån eller överfall? Det är det man vill ha. Poliserna säger själva att de är maktlösa. Detta får bli en fråga mellan statsrådet och polismyndigheten i Malmö.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av att tiden för godkännande av mobiltelefoner hos televerket har tagit omotiverat lång tid i ett enskilt ärende. Ärendet rör mobiltelefoner avsedda för NMT-systemet. 1 T.o.m. år 1989 fick endast sådan utrustning som T-märkts av televerkets godkännandekontor anslutas till det allmänna telenätet. fr.o.m. den 1 januari 1990 har T-märkningen upphört. I stället registreras godkänd utrustning för anslutning till det allmänna telenätet hos statens telenämnd. Mobiltelefoner, som är ett slags radioutrustning, typgodkänns däremot, liksom hittills, av televerket. Någon T-märkning av mobiltelefoner förekommer inte eftersom sådana telefoner inte ansluts direkt till det allmänna telenätet. Typgodkännade av mobiltelefoner avsedda för NMT-systemet sker när radiodelen och programvaran uppfyller ställda krav. Under provningen upptäcks ofta fel som måste åtgärdas av leverantören. Eftersom mobiltelefoner är tekniskt komplexa apparater uppstår då ofta andra fel som i sin tur måste åtgärdas. Detta kan upprepas flera gånger, vilket förklarar att ett ärende totalt sett kan ta relativt lång tid. Provningstiden för en helt felfri produkt beräknas till cirka en månad. Televerket har informerat mig om att det typgodkännandeärende som Per Westerberg tar upp i sin fråga avsåg en apparattyp som inte uppfyllde de tekniska kraven efter en första provning. Några särskilda omständigheter i detta ärende som skulle motivera åtgärder från min sida föreligger inte.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker inte att svaret ger hela sanningen kring hela det problemkomplex som jag har pekat på. Detta handlar inte om ett enskilt ärende. Min fråga är en spegling av en lång rad ärenden av samma typ. Det gäller de långa provningstiderna för olika typer av mobiltelefoner innan de blir typgodkända i Sverige. Många gånger tar det nämligen ett halvår att få en produkt som har en livslängd på 24 månader godkänd. Om man i det sammanhanget har i åtanke att man sänker produktionskostnaderna rejält varje gång man förnyar en produkt, så finner man att det är mycket stora samhällsekonomiska kostnader som de långa provningstiderna medför, såväl för företagen som för kunderna och för samhället som helhet. I det aktuella fallet var den s.k. mjukvaran redan godkänd av televerket, men televerket hade skaffat en ny simuleringsutrustning som gjorde att man i något enstaka fall inte kom fram till abonnenten. Man fick ringa om. Det var det som förorsakade bl.a. förseningarna. Jag tycker att det är ganska tråkigt att det tar så väldigt lång tid och kostar så mycket när det görs stora ansträngningar för att öka produktiviteten i näringslivet och förbättra Sveriges konkurrenskraft. I exempelvis USA tar sådana här provningar normalt sett fem å sex veckor innan man ser mätprotokollen. I det svar som kommunikationsministern lämnade angavs att man skulle kunna komma ner till en väntetid på någon månad. De som låter prova utrustningar upplever uppenbarligen inte att man har sådana väntetider. Flera av dem som jag har talat med — och det gäller inte bara en tillverkare utan många — har varit rädda för att de skall råka ut för repressalier från televerket om de ställer frågor, och det tycker jag är tråkigt. Det borde finnas någon form av samägande av den instans som skall godkänna den här typen av utrustning, något som man har i många andra länder, så att den här typen av auktoritära system inte uppstår utan det i stället blir ett samarbete, där man försöker hjälpa i stället för att stjälpa.
Herr talman! Jag vill först konstatera att den fråga som ställdes var direkt knuten till ett enskilt ärende. Jag har försökt att ta reda på vad som kan ha förevarit i det ärendet. Det ärende som Per Westerberg här tar upp rör mobiltelefoner av NMT typ. Enligt televerket uppfyllde inte dessa kraven för att passa in i NMT systemet när de lämnades in för godkännande. Televerket framhåller att provningen för godkännande av biltelefoner vanligen är ett växelspel mellan leverantören och televerket, vilket jag nyss beskrev i mitt svar. Det sker i ömsesidig samverkan för att man skall finna rätt åtgärdsinsats och därmed minimera provningstiden. Så skedde enligt uppgift även i det nu aktuella fall som Per Westerberg har tagit upp. Hittills har ingen av mobiltelefonleverantörerna haft tillgång till egen simulator för att prova sin produkts anpassning till NMT-systemet. Detta har naturligtvis försvårat det hela för producenterna. Jag kan dock notera att Ericsson är på väg att skaffa en sådan simulator för att minska provningstiden hos televerket. Det kan förhoppningsvis medverka till en viss förbättring. Jag tycker att Per Westerbergs antydningar om repressalier och liknande är litet egendomliga. Jag utgår från att det inte finns någon grund för de antydningar som Per Westerberg här gör.
Herr talman! Jag hoppas också att det inte skall finnas någon grund. Men det är anmärkningsvärt att flera representanter som arbetar med mobiltelefonförsäljning har ungefär likartade synpunkter. Flera har varit rädda för repressalier, vilket tidigare nämnts. De vill inte framträda med namn eller ens med fabrikat. Det har varit en bristfällig dialog. Kommunikationsministern har velat antyda att dialogen har varit god, men uppenbarligen tycker inte kunderna så. Det har påpekats att man i andra länder ofta har ett samägande av kontrollinstitutet, vilket gör att man har ett gemensamt intresse av att finna bra lösningar. Jag tycker att det finns anledning att även i Sverige försöka få fram ett sådant för att nå dessa samhällsekonomiska vinster förutom de vinster detta skulle ge företag, kunder och enskilda personer.

Herr talman! Karin Starrin, Olle Östrand och Kenth Skårvik har frågat mig om regeringen är beredd att införa restriktioner mot enkelbottnade fartygs rätt att anlöpa svenska hamnar. Arbetet med att öka sjöoch miljösäkerheten vid fartygstransporter är viktigt och pågår ständigt. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet i detta arbete. Sjöfarten är till sin natur internationell och det är därför av största vikt att eftersträva internationellt enhetliga regler när det gäller fartygs konstruktion och utrustning. Genom det s.k. MARPOL-protokollet år 1978 skärptes kraven för nya oljetankfartyg. Bl.a. infördes krav på särskilda segregerade ballasttankar i större tankfartyg som skall vara placerade så att de ger ett visst skydd mot oljeutflöde vid grundstötning eller kollision. MARPOL-protokollets bestämmelser tillämpas nu internationellt och har inneburit att tankfartyg byggda under 1980-talet har en säkrare skrovkonstruktion än äldre fartyg. Den av frågeställarna nämnda tekniken med dubbel botten är därvid ett av flera sätt att uppfylla MARPOL-protokollets krav på ökat skydd mot utsläpp. Arbetet med att öka miljösäkerheten har dock drivits vidare. Sjöfartsverket har således år 1987 inom IMO presenterat den s.k. ”vacuum”-metoden som bygger på att genom undertryck i tankarna förhindra utsläpp av olja vid en bottenskada. Metoden kan till skillnad från bestämmelser om dubbel botten även tillämpas på äldre befintliga fartyg. Metoden kommer på bl.a. svenskt initiativ att behandlas vidare vid ett möte inom IMO i mars. Beträffande förslaget att genom differentierade hamnavgifter gynna dubbelbottnade fartyg vill jag erinra om att ett förslag om en sådan taxekonstruktion presenterades för riksdagen redan år 1981. Riksdagen återförde dock frågan till regeringen för ytterligare överväganden av konsekvenser och alternativ. Efter sådana ytterligare överväganden kunde man då konstatera att den bedömning av risker som görs i samband med lotsningsdispenser leder till den önskvärda ekonomiska styrningen mot säkrare skrovkonstruktioner. Oavsett vilka konstruktionsregler och ekonomiska styrmedel som används är det emellertid genom inspektionsverksamheten som de största säkerhetsvinsterna kan göras. Det internationella samarbetet i inspektionsfrågor, där Sverige är aktiv part, är därför mycket centralt och den bästa garantin för att miljöfarliga fartyg tas ur trafik. Jag utgår från att frågan om dubbelbottnade tankfartyg och andra säkerhetshöjande åtgärder inom sjöfarten kommer att få en allsidig behandling i IMO:s arbete under första halvåret i år och ser i avvaktan på detta ingen anledning att nu vidta några särskilda svenska åtgärder.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det var ett långt svar, men inte helt och hållet uttömmande. Vi är många som skakats av den oljekatastrof som inträffade utanför Ma rockos kust strax före jul. Beredskapen för att förhindra oljekatastrofer måste öka. Det måste ske genom en kombination av olika åtgärder. Vi måste dela upp frågeställningen i två delar. Det gäller dels vad som skall ske med nya fartyg, dels vad som skall ske med befintliga gamla fartyg. Det som hände utanför Marockos kust får definitivt inte ske igen. Vi kan dessutom inte acceptera att det tog så lång tid innan olyckan rapporterades. Det behövs internationella avtal. Kommunikationsministern hänvisade i sitt svar flera gånger till att sjöfarten till sin karaktär är internationell och att man därför förlitar sig till de internationella bestämmelser som redan finns. Jag tycker inte att vi kan nöja oss med det i det här läget. Jag vill fråga kommunikationsministern: Tror kommunikationsministern att just det här fartyget, Kharg 5, hade kunnat hindras att färdas på svenskt farvatten genom de dispenser som krävs i samband med lotsningen och som kommunikationsministern här förklarar är tillräckliga? Jag tror inte att de bestämmelserna räcker. Vi vet att detta fartyg har färdats i våra vatten med över 200 miljoner liter olja under år 1989. Varför stoppades inte detta fartyg trots att det fanns mycket stark kritik mot att vi släppte in fartyget? Det här problemet måste delas upp i vad vi gör åt befintliga dåliga fartyg och vad vi gör åt nya fartyg.
Herr talman! Även jag vill tacka för svaret. Assuransföreningens chef fick frågan om han trodde att det kunde inträffa ytterligare en oljekatastrof liknande den som inträffade utanför Marockos kust. Han svarade då att det inte är fråga om om en sådan här olycka skall inträffa utan när nästa olycka inträffar. Det enda som han inte var säker på var var den kommer att inträffa. Trots internationella regler och bestämmelser inträffar den ena stora oljekatastrofen efter den andra. Det finns ingenting som säger annat än att nästa stora olycka kan inträffa i t.ex. Östersjön eller Brofjorden. Då skulle naturligtvis katastrofen vara ett faktum med allt vad en sådan skulle föra med sig. Vi har många känsliga vattenområden både i skärgårdarna och i de inre vattenvägarna i vårt land, t.ex. Södertälje kanal, Mälaren samt Göta älv och Vänern. Det har skett flera mindre tankbåtsolyckor. Jag blir därför något förvånad, när kommunikationsministern säger att det inte finns någon anledning att nu vidta några särskilda åtgärder från Sveriges sida. I stället anser jag att det finns all anledning att nu skärpa bestämmelserna innan det är för sent. Även om man inte i ett sammanhang kan förbjuda fartyg med enkel botten att trafikera de svenska hamnarna, borde man genom differentierade avgifter stimulera en övergång till tankfartyg med dubbel botten. I Finland har man höjt landningsavgifterna med 100 96 för enkelbottnade fartyg. Det har lett till att kostnadsneutralitet har skapats mellan enkelbottnade och dubbelbottnade fartyg. Därför finns det all anledning även för oss i Sverige att som ett första steg höja säkerheten genom att stimulera en övergång till fartyg med dubbla bottnar.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Diskussionen om de skrotfärdiga oljetankrar som stävar fram med sin kletiga last på världshaven blir intensivare och intensivare efter hand som alltmer olja av olika anledningar läcker ut i havet och smetar ner kusterna runt om i världen och tar död på allt djurliv där katastroferna inträffar. Vår svenska kust drabbas också, vilket medför mycket stora bekymmer. Hösten 1987 drabbades Tjörn av ett av de värsta oljepåslagen någonsin. Jag kunde i dag i mitt hemläns stora tidning Bohuslänningen läsa att katastrofkommissionen i februari väntas föreslå en skärpning av kraven, så att händelser typ Tjörnkatastrofen om möjligt kan undvikas i framtiden. Givetvis är detta glädjande. Vi får nu bara hoppas att kommissionen har sett över hela problemet och att den inte har stannat vid vad som sker när katastrofen har inträffat utan också har undersökt hur fartygen är konstruerade och hur säkerheten fungerar under transport. Det är stora mängder fartyg som passerar förbi eller löper in i svenska hamnar efter västkusten, framför allt i Brofjorden och i Göteborg. Flertalet av dessa fartyg i superklass är byggda på 70-talet. En del låg upplagda länge och for illa av det. Några har rent av varit skyttlar i krigets Persiska viken och har skottskador. Givetvis är detta inte hela förklaringen till alla oljeutsläpp. Många gånger är bristande uppmärksamhet och nonchalans orsaken. Vi måste ställa mycket hårda krav på dessa båtar. Vi vet att USA i dag skärper tonen. Vi måste se till att vi här i Skandinavien inte får se de gamla och uttjänta båtarna i våra vatten med den risk detta innebär för våra kuster. Jag vet också att det finns svenska rederier som på eget initiativ i dag har tagit denna fråga på allvar och beställer eller bygger fartyg med släta tankar och dubbla skrov. Detta är givetvis lovvärt. Eftersom kommunikationsministern i svaret inte nämnde något om katastrofkommissionens tankar vill jag ställa följande fråga: Kände kommunikationsdepartementet till att kommissionen hunnit så långt, och kan vi vänta oss förslag i denna riktning, framför allt när det gäller de gamla fartygen?
Herr talman! Alla dessa frågor har ställts med anledning av den oljekatastrof som inträffade utanför Marocko. Karin Starrin anknyter också direkt till denna olycka. Det är viktigt att komma ihåg att den olyckan uppenbarligen inte hade kunnat undvikas, även om fartyget hade haft dubbel botten. Enligt uppgift inträffade en explosion ovanför vattenlinjen. Jag vill belysa detta för att nyansera den här diskussionen. Med andra ord kan jag tyvärr konstatera att lagstiftning och regler om dubbelbotten inte innebär någon garanti för att ingen olycka kommer att inträffa. Det är något omtvistat i vilken utsträckning som dubbelbotten och dubbla skrov förbättrar situationen. I vissa avseenden förbättras situationen, men enligt uppgift medför detta andra risker och svagheter i systemet. Icke förty har ju de flesta tankrar i kustoch närsjöfart i den svenska handelsflottan i dag dubbla skrov. Det har ställts frågor om huruvida detta fartyg hade kunnat stoppas i svenska vatten. Men jag kan naturligtvis inte här och nu uttala mig om detta speciella fartygs konstruktion. Men i Sverige har vi hårda regler. Som jag sade i mitt svar ledde den diskussion som initierades 1981, då riksdagen åter förvisade frågan om ekonomiska styrmedel, till att lotsningsreglerna skärptes. Dessa fyller i stort sett denna funktion. Vi är alltså aktiva på detta område. Olle Östrand var litet besviken över mitt svar, att jag anser att några åtgärder från Sveriges sida inte är nödvändiga nu. Men det gäller åtgärder utöver dem som nu vidtas. Dessa innebär att vi följer utvecklingen mycket noga och försöker initiera åtgärder som ökar säkerheten ytterligare.
Herr talman! Jag måste ändå kommentera svaret på det sättet att ju mer man läser det, desto mer nonchalant kan man uppfatta det. Återigen vill jag dela upp frågeställningen i gamla fartyg och nya fartyg. Visst måste väl statsrådet ändå hålla med om att vi i Sverige, för att undvika att få utrangerade och avskrivna gamla fartyg i våra vatten, måste införa avgifter. Hamnavgifterna skall vara så höga att de avskräcker. Det kan kanske i sin tur leda till att det sker en omlastning nära hamnarna och att de fartyg som kommer in i hamnarna är dubbelbottnade. När det gäller de nykonstruerade fartygen måste olika lösningar stimuleras fram, dubbelmetod, vakuummetod, etc.
Jag erinrar om de debattregler som gäller.
Herr talman! Jag tycker att det kan vara lämpligt att i detta sammanhang nämna att socialoch miljöutskottet i Nordiska rådet nyligen har slutbehandlat ett medlemsförslag med krav på dubbelbottnade oljetankfartyg. Utskottet har uttalat följande: ”Utskottet anser sålunda att frågan om åtgärder för att befrämja övergång till dubbelbottnat tanktonnage bör tas upp internationellt av de nordiska länderna, då det torde ge en extra säkerhet mot katastrofala oljeutsläpp.

Denna fråga har alltså uppmärksammats även på det nordiska planet.
Herr talman! Jag förstår att det inte är lätt för kommunikationsministern att svara på tre ”hungriga” riksdagsledamöters frågor samtidigt. Jag vill återkomma till uttalandet av Ulf Widbäck om att en skärpning av kraven förr eller senare kommer att ske och att det stora problemet hittills har varit att bestämma vilka krav och förbättringar som verkligen ger effekt. Det har även gjorts uttalanden om att tekniken att skapa vakuum i tan karna är gammal och att det nu handlar om att finna metoder att använda den i praktiken. Det handlar nu om att gå vidare för att förhindra oljeutsläpp vid olyckor och grundstötningar. Dubbelbotten finns på många nya fartyg, men det är knappast möjligt att förse gamla fartyg med dubbel botten. Därför ställde jag frågan om kommunikationsministern kände till detta och om det är något som regeringen kommer att arbeta vidare med. Det är ju ganska viktiga saker.
Herr talman! Jag konstaterar att frågan fortsättningsvis fokuseras på frågan om dubbelbottnade fartyg, men har sin utgångspunkt i en olycka som uppenbarligen inte hade kunnat förhindras med dubbelbotten. USA nämndes, och det sades att man där ställer hårda krav. Det är orättvist att jämföra Sverige med USA. Vi befinner oss i ett geografiskt område där vi verkligen inte ensidigt kan ställa krav på den sjöfart som bedrivs i vattnen omkring oss. Karin Starrin återkommer till frågan om gamla fartyg. Men med vakuummetoden kan man faktiskt bättre tillgodose, såvitt sjöfartsverket kan bedöma, kraven på att åtgärda gamla fartyg än med dubbelbotten, som på gamla fartyg i stort sett är verkningslöst, om man inte med straffavgifter helt stänger dem ute — med de övriga konsekvenser som det får för det internationella samarbete som vi ändå vill upprätthålla.

Herr talman! Vi kan mycket väl i Sverige ta egna initiativ som leder till att vi får maximal säkerhet till sjöss. Det klarläggandet kan vi avkräva av kommunikationsministern här i dag. Visst kan Sverige ta ytterligare initiativ, t.ex. inom ramen för Helsingforskonventionen, där man redan diskuterar frågan. Men det räcker inte med att diskutera, utan vi måste naturligtvis också ha förslag om vilka krav som skall gälla. Visst kan vi få en bättre ordning till havs, om vi stimulerar fram lösningar. Visst kommer vi snabbare fram till lösningar om vi sätter in avgifter som man t.ex. gjort i Finland, vilket vi hört flera gånger här i dag.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att olyckan utanför Marockos kust inte kunde ha undvikits med dubbelbottnade fartyg. På tal om vakuummetoden och dubbelbottnade fartyg: vakuummetoden finns, såvitt jag förstår, ännu inte. Däremot har vi dubbelbottnade fartyg. Då tycker jag att det i ett sådant läge finns all anledning att stimulera ökad användning av dubbelbottnade fartyg, ungefär på samma sätt som man har gjort i Finland. Då skulle man också skapa konkurrensneutralitet mellan de rederier som vill satsa på ökad säkerhet till sjöss och dem som fortfarande, beroende på att man inte är tillräckligt konkurrenskraftig, kör med enkelbottnade tankfartyg. Därför vill jag vädja till kommunikationsministern: Överväg allvarligt att till att börja med vidta sådana åtgärder som man har vidtagit i Finland.
Herr talman! Det är riktigt att vi inte kan göra mycket åt det som har hänt. Vad som känns tragiskt är att dessa fartyg som vi talar om vid flera tillfällen har lotsat olja i våra vatten. Både den tankern som förolyckades i Marocko och den som förolyckades utanför Alaska har varit i Brofjorden ganska nyss och lotsat olja. Om vi inte kräver dubbelbotten måste vi i alla fall införa säkerhetsåtgärder när det gäller de fartyg som finns ute i dag. Vi måste ha någon sorts inspektion, så att vi vet att enkelbottnade fartyg inte kan passera in i svenska vatten, med de stora risker som det innebär.
Herr talman! Det sker en inspektion. Vi har långtgående regler, vi har lotsningsregler som har skärpts och som tillkommit just för att skapa den effekt som man trodde att de differentierade avgifterna skulle ha. Ta initiativ från svensk sida, sägs det. Men vi har tagit och tar initiativ. Jag har i mitt svar redovisat vakuummetoden. Det är ett svenskt initiativ som vi tror kan vara mycket verkningsfullt. Ta upp frågan om dubbelbotten till diskussion, säger Olle Östrand. Det framgår av mitt svar att frågan kommer upp i de överläggningar med allsidig behandling som nu sker inom ramen för IMO-arbetet. Självfallet kommer också den här frågan att behandlas. Låt oss inte fastna i en ensidig diskussion om en åtgärd. Säkerheten för miljön och sjösäkerheten allmänt är någonting som vi måste ha en systemsyn på. Det finns en mängd konstruktionsdetaljer och utrustningsdetaljer när det gäller ett fartyg som bidrar till fartygets totala säkerhet. Det är utifrån det perspektivet som vi måste arbeta med frågan om ökad säkerhet till sjöss.
Herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet igen när jag hör att kommunikationsministern säger att vi inte skall stirra oss blinda på en åtgärd. Vad vi försöker säga är att det finns en rad olika åtgärder att vidta direkt, på kort sikt, och på längre sikt för att skapa en säkrare sjöfart. Vi kan t.ex. förbjuda att enkelbottnade fartyg går in i våra hamnar. Vi kan kräva att omlastning skall ske på nära avstånd för att undvika risker. Vi kan föreslå lagstiftning och ha dubbla avgifter. Det är absolut inte en enda lösning som vi stirrar oss blinda på. Vi förutsätter verkligen att statsrådet tar upp dessa olika skärpta initiativ i de internationella överläggningar som kommer att ske framöver.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket mer, men jag vill vädja till kommunikationsministern att man fortsätter det arbete som nu sker i IMO:s regi och att man där verkligen försöker komma fram till något gemensamt. Någonting måste hända. Det känns väldigt oroligt för kustborna, och det känns oroligt för vår natur, det känns kusligt att ha sådana här ”bomber” utanför våra kuster.
Herr talman! Det får inte framstå som att just frågeställarna är de som är ivriga att åtgärda och de som är oroliga för riskerna. Självfallet är vi ytterst angelägna om att ha så god säkerhet som möjligt till sjöss. Men vi måste arbeta från ett brett perspektiv. Vi måste arbeta i internationella sammanhang. Vi kan inte isolera oss. Här föreligger inga meningsskiljaktigheter när det gäller målsättningen, men vi kan ha olika synpunkter på vad som är realistiskt och vilka åtgärder som ger snabbast resultat. Vi gör allt vad vi kan för att öka säkerheten till sjöss, det kan jag försäkra.
Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om den av regeringen aviserade propositionen om transportsektorns infrastruktur kommer att innebära förslag om att ombilda vägverket och banverket till affärsdrivande verk. Bakgrunden till frågan är att inte anslagen vare sig till vägverket eller till banverket har redovisats i den budgetpropositon som regeringen nyss förelagt riksdagen. Såsom frågeställaren också anger i sin fråga har det i pressen förekommit uppgifter om att dessa båda verk kommer att föreslås att ombildas till affärsverk. Anslagen till banverket och vägverket kommer att redovisas i en särproposition i slutet av februari. Jag är i dag inte beredd att närmare diskutera dess innehåll.
Herr talman! Det tillhör våra vanor att tacka för svaret, och det gör jag också. Däremot måste jag säga att svaret inte innehöll något svar på min fråga. Jag har ställt en så rak fråga som det någonsin kunde vara. Många undrar i likhet med mig och mina partikamrater varför regeringen har ryckt loss de två stora delarna, vägområdet och järnvägsområdet, ur budgetpropositionen bil. 8 som vi fick se i januari. En bakgrund till min fråga var att det i bil. 8 från kommunikationsministern inte ges minsta tillstymmelse till motivering till att man har ryckt loss dessa två stora delar och återkommer med en särproposition med ett nytt förslag. Jag skulle vilja att kommunikationsministern åtminstone svarade på vad som är motiveringen till detta. Det är nämligen så att vi försöker ha en helhetssyn på trafikpolitiken. Jag tror att det vore bra om regeringen också försökte ha det. Men om man tar bort de två stora delarna, som oftast är föremål för diskussion i samhället, och säger att man återkommer till dessa senare, börjar folk undra vad som är motiveringen. Kommunikationsminister Georg Andersson sade nyligen vid en VTI-forskarkonferens att vi nu skall betrakta trafikpolitik som en näringspolitisk fråga.

Herr talman! Viola Claesson har ställt en fråga. Den frågan har fått det svar som den förtjänar.
Herr talman! Det är klart att statsrådet Georg Andersson kan bedöma mina frågor hur han vill. Men Georg Andersson måste ju veta att många undrar varför det skall bli en nyordning när det gäller banverkets och vägverkets områden. Vägverket har alltså genom sin styrelse begärt att få bli ett affärsdrivande verk. Men banverket har inte kommit med någon sådan begäran. Om man något studerar de uttalanden som Georg Andersson gjorde — dessa har refererats dels genom mina personliga kontakter, dels genom massmedia — under VTI:s forskardagar, finner man att statsrådet sade att trafikanterna själva, näringslivet, fastighetsägare och andra måste tillskjuta mera pengar till trafiken, om vi skall kunna göra stora investeringar på järnvägens område. Kan Georg Andersson verifiera att den tolkningen av vad han har sagt på VTI:s forskardagar är riktig?
Herr talman! Om Viola Claesson har svårt att förstå vad jag sade på VTI:s forskardagar — det var ett skrivet anförande — tror jag mig inte kunna förtydliga detta i dag. Jag rekommenderar Viola Claesson att läsa anförandet en gång till. För övrigt får Viola Claesson försöka stilla sin nyfikenhet. Det är meningslöst att ta upp en diskussion här i förväg om en proposition som skall läggas fram om tre veckor. Det vore att missbruka den tid som kammaren har till sitt förfogande när det gäller frågestunden.
Herr talman! Georg Andersson anser att tiden missbrukas, och det får han gärna göra. Men jag anser inte att tiden missbrukas i detta fall. Det här är ju en viktig fråga. Det är nämligen så — och detta behöver jag inte tala om för Georg Andersson men kanske för dem som läser protokollet — att riksdagen antog en ny trafikpolitik på försommaren 1988. Det var en mycket stor förändring som då skedde. Bl.a. infördes det som kallas vägtrafikmodellen. SJ sprängdes i två delar: ett nytt affärsdrivande SJ och ett nytt banverk som skulle vara statens förlängda arm och som skulle ha ansvaret för infrastrukturen på järnvägssidan. Då sades det att investeringarna i infrastrukturen på järnvägssidan skulle, på samma sätt som när det gällde väginvesteringarna, planeras på samhällsekonomiska grunder. Tacka sjutton för att vi som har hört talas om att banverket skall göras om till ett affärsdrivande verk undrar om företagen — det handlar alltså om privata investeringar på järnvägssidan — som skall delta i detta arbete också kommer att kunna åstadkomma detta på samhällsekonomiska grunder! Det måste väl ändå vara omöjligt, Georg Andersson!

Herr talman! Krister Skånberg har frågat statsrådet Birgitta Dahl om hon är beredd att inom regeringen verka för att miljöoch energisynpunkter beaktas i kommande trafikpolitiska beslut och i avvägningsfrågor mellan järnvägsoch vägtrafik. Frågan har överlämnats till mig. Miljöoch energifrågorna är ett prioriterat område i regeringens arbete med trafikpolitiska frågor, vilket jag bl.a. framhåller i årets budgetproposition. Vi fullföljer därmed de miljöpolitiska intentionerna i riksdagens trafikpolitiska beslut från år 1988. Regeringen avser att återkomma till trafikmiljöfrågorna i en särskild proposition våren 1991. Jag vill också framhålla att vi nu särskilt arbetar med att komma till rätta med trafikens miljöproblem i storstäderna. Avvägningsfrågorna beträffande olika trafikslag behandlas bl.a. i den samordnade investeringsplaneringen som gäller trafikverkens investeringsplaner. Detta arbete pågår för närvarande bl.a. inom trafikverken. Den samordnade investeringsplaneringen är ett viktigt trafikpolitiskt instrument. Jag har för övrigt redogjort för dessa frågor i årets budgetproposition.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som jag menar skulle ha varit tydligare om det hade innehållit ett ja eller nej och inte bara hänvisningar. En klar vilja från regeringens sida att verka för en bättre miljö och för en effektivare energianvändning på trafikområdet kunde ha visats på flera sätt. T.ex.kunde man väl åtminstone använda de järnvägar som redan finns på bästa sätt för personoch godstrafik. Anser statsrådet att det ur miljöoch energisynpunkt är rimligt att de s.k. trafiksvaga bandelar inom järnvägsnätet som ännu inte är nedlagda får åtminstone samma ekonomiska möjligheter som busstrafiken för att kunna drivas vidare?
Herr talman! Jag hävdar att regeringens samlade politik innebär en hög ambition när det gäller att tillgodose miljökrav och att ha en god energihushållning. Detta präglar också trafikarbetet, och kommer att göra det såväl i kommande propositioner om trafiken som i den proposition om miljöfrågor och den samlade miljöpolitiken som kommer att läggas fram 1991.
Herr talman! Det verkar lovande. Men det återstår att se hur det blir. En del beslut som redan har fattats borde kunna föranleda att man inte avvaktar. Det finns ju anslag för ersättande busstrafik, och de borde kunna utnyttjas också för de järnvägar som man hann lägga ned innan reglerna ändrades. Det kan väl knappast behövas något nytt regeringsbeslut för att säga ja till en sådan åtgärd.
Herr talman! En hög ambition när det gäller miljöfrågorna kan inte innebära att resurserna skall användas på ett orationellt sätt. Naturligtvis måste vi inom ramen för de relativt knappa resurser som finns i statsbudgeten använda pengarna mycket effektivt, också ur miljösynpunkt. Därför kan man inte så att säga in blanco uttala att alla järnvägsspår som en gång har lagts ut i vårt land skall trafikeras i framtiden.
Herr talman! Det finns två möjligheter här. Den ena möjligheten är att i alla fall de bandelar som redan är elektrifierade — i det avseendet är egentligen alla investeringar gjorda utom vad gäller rent försummat underhåll — åtminstone får samma bidrag som busstrafiken. Den andra möjligheten är — även om man tvekar på den punkten — att åtminstone utreda möjligheterna att göra bandelar lönsamma och effektiva som nyligen har lagts ned. Det skulle gå att klara de bandelarna om de fick samma bidrag som ersättande busstrafik får. Är statsrådet således beredd att förorda en ny lönsamhetsbedömning — att åtminstone de elektrifierade bandelarna får den här typen av bidrag?

Herr talman! Per Stenmarck har frågat statsministern om en redogörelse för regeringens inställning till frågan om en fast förbindelse över Öresund. Frågan har överlämnats till mig. Jag har vid upprepade tillfällen i denna kammare, bl.a. i svar till Per Stenmarck, förklarat att följande förutsättningar bör gälla vid bedömningen av frågan om en fast förbindelse över Öresund. Förbindelsen skall betalas av dem som trafikerar den. Subventioner med budgetmedel bör inte påräknas. De miljömässiga konsekvenserna måste till mätas stor betydelse. Goda förutsättningar för järnvägstrafik bör skapas. En anknytning som medger snabba tågförbindelser till kontinenten bör därför eftersträvas. Frågan om en fast förbindelse över Öresund måste även diskuteras med den danska regeringen innan några beslut kan fattas i Sverige. Min förhoppning är att den nu inledda beslutsprocessen kan avslutas så snart som möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Under hösten och vintern har jag flera gånger ställt frågor till kommunikationsministern angående regeringens inställning till en fast förbindelse över Öresund. Anledningen har, som jag och många andra har uppfattat det, varit bristande intresse och engagemang från regeringens sida för att söka nå en lösning. Jag tycker emellertid nu att frågan utvecklas i rätt riktning. Det beror för det första på att kommunikationsministern redovisat sin och, som jag uppfattar det, regeringens inställning. Dagens svar förstärker intrycket att regeringen nu har för avsikt att arbeta aktivt för att nå en lösning som innebär en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Jag tycker att detta är positivt. Men det beror för det andra också på att det skett en markant omsvängning på den danska sidan åv Sundet. Detta kom inte minst till uttryck i en Folketingsdebatt för någon månad sedan. Anledningarna härtill är sannolikt två: dels det faktum att man nu är i gång med sitt Stora Bält-projekt, dels och förmodligen viktigare den lokala opinionen inom Köpenhamnsområdet. Utvecklingen för Köpenhamn och för hela Själlandsområdet har i flera år varit negativ. Detta har fått danskarna att inse att en bro från Malmö är positiv inte enbart ur svensk utan också ur dansk synvinkel. Bakom en sådan lösning står i dag samtliga åtta borgmästare inom Köpenhamnsområdet och på vår sida av Sundet samtliga länsstyrelser i södra Sverige. Så har aldrig tidigare varit fallet. Därför bör det nu, som jag ser det, vara rätt och lämplig tidpunkt att inleda förnyade diskussioner.

Herr talman! Fru handeisminister! Jag tror att jag har era bådas tillstånd att göra en ovanlighet, nämligen hälsa den grupp av bohusländska kvinnor på läktaren, som vi har som gäster, välkommen. Jag är säker på att fiskerifrågorna betyder mycket för de bohusländska kvinnorna. Jag är glad över att de är här och lyssnar på vår debatt. Jag är sannerligen inte någon expert på fiskerifrågor, men inför denna situation har jag varit tvungen att läsa på en del. Det kan tjäna som en bra bakgrund för debatten att jag skisserar litet hur svensk fiskerinärings situation ser ut i dag. Som handelsministern säkerligen mycket väl vet har vi träffat avtal om reglering av fiskerinäringen, både såvitt gäller utfiskning av vattnen som fördelning av den avkastning som fiskevattnen ger. Det är angeläget att påpeka att den svenska fiskerinäringen har hamnat i ett väldigt dåligt läge efter dessa förhandlingar, men vi behöver inte träta om varför nu. Jag konstaterar bara att när det gäller Skagerraks fiskevatten finns det ett avtal som gäller ännu i drygt tio år. Enligt avtalet är EG-ländernas fiskerätter till all annan fisk än sill så stora att i stort sett all den fisk som kan landas ifrån Skagerrak hamnar i EG:s marknadsområde. Den svenska rätten till Skagerrakfisken är alltså mycket begränsad. Det förhåller sig på samma sätt med Kattegatt. Danmark är vår granne när det gäller Kattegatt och har stora intressen i rödspättefisket där. Detta innebär att svensk fiskerinäring bara har tillgång till volymer därutöver som består av andra arter än de stora matfiskarna, så egentligen är det bara sillsektorn som är kvar. I Östersjön är förhållandena ännu mera markanta. Enligt internationella överenskommelser får det landas 210000 ton torsk, och Sverige har rätt att landa 44000 av dessa ton. EG, som bara har 1070 av vattenområdet, får landa 73 500 ton. Sverige har alltså ställt sig i en oerhört missgynnad situation även i Östersjön, eftersom Sverige innehar 40 96 av fiskevattnen där. Siffrorna för laxfisket är likartade, men det är inte stor idé att stå och tugga siffror. Konsumtionen av torskfisk i Sverige ligger på ungefär 60 000 ton. Det är självfallet ett mycket stort svenskt konsumentintresse att svensk konsumtion av fisk kan försörjas av svenska fiskare. Det betyder att vi dagligen kan landa fisk, att konsumenten har nära tillgång till färsk fisk och att vi själva kan verka för en god kvalitet i konserveringsprocessen. Det famösa avtal som vi var nödsakade att träffa 1986, då Spanien och Portugal vann tillträde i EG, och som är ett anpassningsavtal, innebar även det att svensk fiskerinärings ställning faktiskt försämrades. Det är viktigt att handelsministern noterar att det inte finns någon rätt till fiske att avstå ifrån för svenskt fiskeri. Jag tror att vi här mellan regering och opposition bör fastslå att vi inte har någonting att ge bort. Därför är det väldigt angeläget att vi får en tydlig förklaring från handelsministern att hon verkligen inser detta. När det gäller handelsministerns svar kan jag konstatera att hon ger sig in på en väldigt vag formulering när hon gör gällande att kommissionen torde avse frågan om tillgång till fiskevatten. Både Anita Gradin och jag är mycket väl medvetna om att såväl Frans Andriessen som Leon Brittan har uttalat att man vill se fiskeprodukterna som en del av det fria varuutbytet, att man släpper till en fri marknad inom EG mot att EFTA-staterna släpper till fiskerättigheter på sina områden. Det är vad dessa båda framstående kommissionärer har sagt, och det är denna situation som vi har att syssla med. Därför är det något beklagligt att departementet genom handelsministern uttalar att man ännu inte har börjat utarbeta någon position i frågan. Jag vill att handelsministern kommer upp här och säger: ”Jo, Nic Grönvall har ju rätt. Vi har ingen position i frågan, utan den är låst. Vi har ingenting att ge bort.” De förhandlingar vi står inför, EES-förhandlingarna, kommer att ha en utomordentligt avgörande betydelse för svensk framtid på väldigt många områden. Det vore förödande om vi hamnade i den situation som vi båda fruktar, nämligen att fisket — som kan uppfattas som en mindre del av hela detta jättelika komplex av EES-problem — i sista ronden skulle bli en ”stumbling stone”, dvs. en sten som vi alla snubblar på. Det är därför viktigt att i mycket god tid göra klart för EG och oss själva vilken position vi har, vad vi kan bjuda på och vart vi kan gå. Jag vill avslutningsvis säga att det finns en sak som svensk fiskerinäring skulle kunna bjuda på och som möjligen vore ett bra uppslag. I stället för att öppna ytterligare fiskerättigheter för EG-nationerna borde man försöka åstadkomma ett byte av fiskerättigheter så att svenska fiskare på nytt fick tillgång till Nordsjön. Det är uppenbart att med ett havsfiske på Nordsjön med den ekonomiska dimension som fiskerifartygen får, så får vi på nytt ett stöd för en aktiv utveckling av svenskt fiske. Det tror jag att både vi och fiskarbefolkningen behöver.

Herr talman! Det är inte så mycket man kan ifrågasätta i det som handelsministern säger. Det grundläggande är emellertid att hon inte säger att vi skall inta den position som jag förordar mot bakgrund av de grundläggande fakta som vi har. Handelsministern behöver naturligtvis inte acceptera det som jag kallar för fakta. Jag respekterar att det behöver granskas och att man behöver fundera igenom om det är rätt att dra den slutsats som jag har dragit. När ni nu går igenom ämnet och till en början uppenbarligen diskuterar med er själva om hur situationen ser ur och vad man kan göra, vill jag verkligen understryka det mycket angelägna i att det förekommer mycket nära kontakt med fiskerinäringen. Jag deltar i diskussionen här i stället för en riksdagsman som har varit ordförande i fiskeriorganisationer och som uppenbarligen känner sig delvis lämnad ensam i denna fråga. Jag vore glad om handelsministern tydligare ville bekräfta att fiskeriindustrin och dess företrädare verkligen är representerade vid era överväganden, så att det blir klart. En uppenbar slutsats som vi kan dra av statsministerns exempelgivning är att man känner en nordisk samhörighet och respekt för Islands problem, men att man också känner styrkan i EG:s argumentation. Risken för fiskarna i Sverige uppstår genom att det rör sig om en liten grupp människor och en i svenskt hänseende ganska liten näring. Risken är att man anser att det blir mycket billigare att släppa till ytterligare svenskt fiske än att göra ett offer för det mycket fiskeberoende landet Island. Det är den faran som jag tror att Jens Eriksson har känt så starkt. Jag skulle bli mycket glad om handelsministern ville bekräfta att vi inte får ha sådana handelsförbindelser med Island och inom Norden i övrigt att vi offrar en svensk näring på den grunden. Vi vet att EG:s problem är mycket stort. Spanien, Portugal och Grekland driver under rubriken kohesion något slags utpressning mot kommissionen. De säger att de har en tung fiskerinäring och en tung trädgårdsnäring. För att de skall acceptera ett EFTA-deltagande med de nordiska länderna i EES samarbetet kräver de koncessioner bl.a. på fiskeområdet. Vore det inte skäl att även markera vårt positionstagande i dessa frågor direkt till dessa nationer vilka, som vi alla vet, är de verkliga motståndarna? Det är inte kommissionen i sig, utan det är dessa länder som med legitima skäl vill ha något ur fiskerioch trädgårdsnäringen. Hur skulle det vara om vi arbetade direkt mot dessa nationer, fru handelsminister?

Herr talman! Får jag bara avsluta denna mycket positiva diskussion med att säga att jag har fått bra besked. Vi skall finna en lösning, och vi skall inte göra eftergifter. Jag respekterar naturligtvis att det är uteslutet att som svensk politiker gå ut och säga att detta är vad EFTA-nationen Sverige kräver och att vi sitter i förhandlingar och att det måste man ge och ta. Det är dock viktigt att handelsministern här anger att vi söker en lösning som respekterar fiskerinäringens betydelse för Sverige och för Sveriges konsumenter och ger den erforderligt utrymme.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Anita Gradin för detta svar. Det framgår med all önskvärd tydlighet att detta inte är någonting statsrådet har lust att diskutera över huvud taget. Jag tycker att det är synd. När det kommer en rapport som så markant skiljer sig från de direktiv som utredningen från början har fått finns det all anledning att ta upp en diskussion om frågan. Bakgrunden till denna utredning är att det har varit en massiv kritik mot att så mycket krigsmateriel, materiel som de facto har använts som krigsmateriel, har exporterats från Sverige men i Sverige kallats för civila produkter. Så långt är vi överens. Detta har väckt stor opposition inom många grupper, inte minst inom Anita Gradins eget parti. På den senaste partikongressen körde man över partiledningen och sade att man inte ville vara med om detta längre. Kompromisslösningen blev, efter vad jag har förstått, att man tillsatte denna utredning som hade direktiv att utvidga krigsmaterielbegreppet, just för att man skulle fånga upp en rad av de s.k. civila produkter som hade gått till olika länder för uppenbar militär användning. HIAB-FOCO:s kärnvapenkranar är ett av de grövsta exemplen. Jag vet dessutom att man på KMI numera anser att dessa inte borde ha exporterats, om man hade haft litet striktare riktlinjer. Ändå är det så, Anita Gradin, att denna utredning har tolkat själva begreppet utvidgning på ett mycket märkligt sätt. Man har skrivit i ett PM: ”En rimlig tolkning synes vara, att den antydda utvidgningen mer bör gälla regelverkets formella uppbyggnad, tydlighet och fullständighet än det materiella innehållets totala omfång.” Det har jag också återgivit i min interpellation. Den tolkningen innebär alltså att man skall ha med fler ord i bestämmelserna men inte ha någon reell utvidgning av själva krigsmaterielbegreppet. Det är enligt min uppfattning en vantolkning. Jag menar att det borde få regeringen att dra öronen åt sig eller åtminstone föra upp frågan till diskussion och inte bara säga att man inte kommer att debattera eller ta ställning till detta förrän alla remissinstanser har sagt sitt. Det borde vara möjligt att åtminstone ha en uppfattning. Jag ställer därför frågan igen: Är detta en tolkning som stämmer överens med de direktiv som regeringen har gett till utredaren? Om man skulle gå på utredningens förslag innebär det, vad jag förstår, att inga av de produkter som gav upphov till den massiva kritiken kommer att falla innanför ramarna för de eventuella nya reglerna. Det innebär att man har slutit cirkeln. Man är tillbaka på samma ståndpunkt igen. Det kan naturligtvis befaras att nästa beslut blir att man skall tillsätta en ny utredning. Sedan kan man hålla på och harva på det sättet, samtidigt som man exporterar den materiel som de facto är krigsmateriel. Jag vill ändå höra om det inte är möjligt att få någon reaktion från statsrådets sida på denna utredning. Den andra frågan som jag tog upp i interpellationen och som jag inte har fått något svar över huvud taget på, gäller diskussionen om anpassningen till EG-reglerna. Det står i ett PM från denna utredning som säkert också Anita Gradin känner till, att det är viktigt och önskvärt att de svenska reglerna i största möjliga utsträckning blir kongruenta med vad som kommer att gälla inom EG. Man frågar sig då: Varför det? Vi har ju sagt att försvaret och vapenindustrin är frågor som absolut inte tillhör de frågor vi skall diskutera med EG. Det har Anita Gradin själv utlovat många gånger. Jag undrar då naturligtvis hur det kommer sig att man i denna utredning tycker att det är så viktigt. Det beror antagligen på att vi skall ha ett utökat samarbete med krigsindustrierna i EG-länderna genom samarbetsavtal och annat. Det är min tolkning. Då kommer det att vara lämpligt att reglerna stämmer överens. Samtidigt vet jag att detta är någonting som man, åtminstone tidigare, har förnekat, även om den svenska vapenindustrin glatt och villigt talar om att den har särskilda tjänstemän som sysslar med EG-anpassningen. Från UD/H brukar man säga att man inte håller på med sådant, eftersom det inte är tillåtet. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till dessa passusar och till varför man har ansett detta vara så viktigt.

Herr talman! Jag motionerade för två år sedan i just frågan om krigsmaterielbegreppet. Nu kommer det att dröja ytterligare något år, innan vi får något förslag till riksdagen. Jag menar att vi måste få möjlighet att diskutera denna fråga i riksdagen. Det finns mycket kritik mot det sätt som man i dag hanterar krigsmaterielbegreppet på. Jag tycker inte bara det är synd, som Gudrun Schyman, att Anita Gradin inte har några synpunkter på krigsmaterielbegreppet. Jag tycker att vi måste kunna diskutera frågan med ministern. Själv har jag, förutom i motionen, tagit upp detta även i konstitutionsutskottet. I konstitutionsutskottet har vi granskat användningen av begreppet både när det gäller HIAB-FOCO:s kranar och när det gäller Boghammarbåtarna. Såvitt jag förstår, och enligt vår granskning, borde HIAB-FOCO:s kranar falla under begreppet krigsmateriel, om vi tolkade den nye krigsmaterielinspektören rätt. Boghammarbåtarna faller däremot utanför begreppet krigsmateriel och är klassade som civil materiel. Jag är med på att det är så, enligt den lagstiftning vi har i dag. Samtidigt försattes regeringen i den pinsamma situationen att den utsattes för påtryckningar från Irak och så småningom USA, som gjorde att ett stoppande av export av Boghammarbåtarna ändå kom till stånd. Jag har reserverat mig i konstitutionsutskottet mot att man har gjort på det sätt. Vad har man egentligen för fog att gå in och stoppa civil handel? Vi är ju överens om att detta är civil materiel. Trots det går regeringen in och stoppar export av Boghammarbåtarna. Jag har själv varit i kontakt med bröderna Boghammar, som har talat om att de har tvingats att skriva på ett papper att de inte skulle exportera flera båtar till Iran under det att kriget pågick. Den möjligheten har faktiskt inte regeringen, att gå in och stoppa handel med civil materiel. Jag tycker att det är mycket märkligt att man har gjort på det viset. Man borde, inte minst med utgångspunkt i den affären, dra konsekvenserna och säga att vi måste vidga begreppet krigsmateriel, eftersom det inte är till fyllest som det är i dag. Jag skulle gärna vilja höra hur Anita Gradin ser på detta, att man från regeringens sida går in och stoppar civil export.

Herr talman! Jag tror inte heller att det här är en fråga om lust, Anita Gradin. Det är snarare fråga om olust, vilket är mer på sin plats när det gäller de här frågorna. Jag tror inte att någon skulle reagera om ett statsråd sade: Den här utredningen har tydligen missuppfattat sina direktiv. Det är faktiskt vad den har gjort. Anita Gradin säger: Hur skulle det se ut om jag gick ut och sade att så här skall det bli och så här skall det se ut? Det blir ministerstyre, och då får vi på moppe för det. Det brukar ni säga. Ni har det tydligen knivigt. En utredning har fått vissa direktiv mot bakgrund av en mycket stark kritik och opposition bl.a. från de folkrörelser och organisationer som nu sitter och studerar dessa papper och som Anita Gradin hänvisade till. Jag tror att de känner sig överkörda och lurade när de får se att det direktiv som de trodde skulle leda till utvidgning av krigsmaterielbegreppet har omvandlats genom olika fraser och formuleringar till att gälla regelverk och ord. Ingenting av det de kritiserade har uppfattats av utredaren. Han har i alla fall inte uppfattat sina direktiv som att dessa skulle gälla det som de som framfört kritiken trodde skulle beröras. Effekten blir den motsatta till vad man eftersträvat. Människor som är arga och som har framfört kritik känner sig i stället överkörda. Förhoppningsvis kommer det att rasa in en mängd remissvar som säger att detta är rena vansinnet. Det här går inte. Det här kan vi inte acceptera, utredaren har missuppfattat sina direktiv. Man får då göra om utredningen. I ett sådant läge skulle det vara klädsamt om det statsråd som hade ansvaret för frågorna kunde säga: Jag kanske inte riktigt delar utredarens uppfattning om direktiven. Vi skall självfallet avvakta remisserna, men det borde vara möjligt att ha en åsikt om vilka direktiv som utredaren har fått och om de blivit förvanskade på vägen, vilket jag anser att de har blivit. När det gäller frågan om EG står det skrivet att det är önskvärt att de svenska reglerna i största möjliga utsträckning blir kongruenta med vad som kommer att gälla inom EG och att det är angeläget att man från svensk sida noga följer detta osv. Det är en mycket tydlig markering. Det handlar inte bara om att konstatera vad som gäller i EG och vad som gäller i Sverige utan det gäller tydligen att få så stor samstämmighet som möjligt. Det är önskvärt och angeläget, säger man i utredningen. Det sägs inte bara för skojs skull eller för att man har lust att säga det. Jag tror att det har en mycket stor betydelse och kommer att få praktiska konsekvenser i sin förlängning när man kommer att starta ett samarbete, ett samarbete som man hittills har sagt att man inte har och inte kommer att ha men som med all tydlighet, som bl.a. visas genom dessa dokument, är i gång.

Herr talman! Det är märkligt att vi inte skall få lov att diskutera frågor. Det blir nämligen konsekvensen av vad Anita Gradin säger. Allt det som är under utredning kan vi inte få diskutera med medlemmar av regeringen. Det måste bli konsekvensen av det hela. Vi kan inte få några synpunkter från ministern, eftersom det pågår utredning. Jag har tagit upp den här frågan för två år sedan. Under tre år skall vi inte kunna diskutera krigsmateriel med utrikeshandelsministern. Jag måste säga att jag tycker att det är mycket märkligt. Jag utgår naturligtvis från att regeringen har respekt för konstitutionsutskottet. Det ifrågasätter jag inte. Det jag tog upp i min fråga var regeringens svårighet när materiel, t.ex. Boghammarbåten, blir klassificerad som civil och man ändå vill stoppa materielen eftersom den används i en krigssituation. Det borde åtminstone strida mot intentionerna i svensk lagstiftning att vi exporterar båtar, som direkt kommer att delta i krig. När man ändå tvingas stoppa detta har man inte den rättigheten. Det vore intressant att få utrikeshandelsministerns synpunkter på det dilemma som man faktiskt hamnar i. Men inte ens det kan vi få diskutera. Jag vill gärna att Anita Gradin tar upp den här frågan och medger att det finns ett problem. Det borde man också lösa när vi så småningom får chansen att fatta beslut om det nya krigsmaterielbegreppet.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig dels hur jag bedömer tilllämpningen av gällande bestämmelser beträffande arbetslösa småbarnsföräldrars rätt till arbetslöshetsunderstöd vid brist på barntillsyn, dels om jag avser att föreslå någon förändring av bestämmelserna, som bättre tillgodoser dessa föräldrars rättigheter. Låt mig först säga att ett grundläggande villkor för att få arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetslöse skall följaktligen vara oförhindrad att ta ett lämpligt arbete, om och när det erbjuds. När det så gäller ersättningsrätten för småbarnsföräldrar utan barntillsyn tillämpas reglerna i stort sett som Anita Johansson har uppgivit. I den proposition om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet som förelades riksdagen under våren 1984 , behandlas frågan om arbetslöshetsersättning vid barntillsyn. I propositionen framhölls att utgångspunkten vid bedömningen för rätt till arbetslöshetsersättning även när det gäller småbarnsföräldrar utan barntillsyn måste vara, att den som gör anspråk på ersättning skall vara oförhindrad att åta sig förvärvsarbete. Den arbetslöse skall alltså också här stå till arbetsmarknadens förfogande. För småbarnsföräldrar betyder det företrädesvis, att barntillsyn skall vara ordnad för ett normalt dagstidsarbete för att vederbörande skall anses stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed vara ersättningsberättigad enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Viss speciell hänsyn tas dock till småbarnsföräldrarna enligt de föreskrifter AMS har utfärdat. Barntillsynen behöver följaktligen inte vara ordnad under själva arbetslösheten men skall kunna ordnas utan längre dröjsmål vid ett arbetserbjudande. I en del kommuner är det dock fortfarande så, att den som blir arbetslös inte får ha kvar sin barnomsorgsplats, men en småbarnsförälder som är ofrivilligt arbetslös och som oförskyllt mist sin barnomsorgsplats har rätt till ersättning under den tid som behövs för att ordna barntillsynen på orten. Sökanden måste dock vidta de åtgärder som är möjliga för att ordna tillsynen. Samma regler gäller för medlem som är ofrivilligt arbetslös och erbjuds arbete med ändrade arbetstider. Sökanden måste även då aktivt försöka ordna barntillsynen inom rimlig tid. Även den som själv har sagt upp sitt arbete men som haft giltig anledning, t.ex. inte kan arbeta kvar av hälsoskäl, omfattas av samma regler. Vad som är giltig anledning prövas från fall till fall mot bakgrund av bl.a. personliga förhållanden. Det är därför viktigt att sökanden uppger alla omständigheter som förorsakat arbetslösheten, och att arbetslöshetskassan skapar förutsättningar för en bra utredningssituation, som gör att alla fakta kommer fram. I alla dessa fall har småbarnsföräldarnas problem sin grund i dels bristen på platser inom barnomsorgen, dels kommunernas regler om barnomsorgsplats vid arbetslöshet. Det är således genom en utbyggd barnomsorg och en generös och flexibel attityd hos kommunerna som dessa problem skall lösas. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av riksdagens beslut om fullt utbyggd barnomsorg senast vid utgången av år 1991. Med en ambitiös arbetsmarknadspolitik och krav på rörlighet på arbetsmarknaden måste man ha rätt till en trygg barnomsorg, även om man inte för stunden har ett arbete.

Herr talman! Först av allt vill jag hälsa vår nya arbetsmarknadsminister välkommen till arbetet — och verkligen önska lycka till i det här viktiga jobbet. Det känns litet extra roligt för mig att detta är den första debatten här för arbetsmarknadsministern, eftersom jag var den som 1982 försökte leda riksdagsledamoten Mona Sahlin rätt i riksdagens labyrinter. Så, herr talman, till interpellationssvaret. Barnomsorgen är ett problem för många, och en grupp som har det besvärligt är arbetslösa som i samband med arbetslösheten oförskyllt blir av med sina barnomsorgsplatser. Jag tackar för svaret på min interpellation. Arbetsmarknadsministern har till stora delar samma uppfattning som jag. Vi skall inte ändra på några grundläggande principer inom arbetslöshetsförsäkringen. Den kommunala barnomsorgen skall byggas ut, och kommunernas regler bör få en mer generös utformning. Vi skall verka för att genomföra riksdagens beslut om utbyggd barnomsorg senast vid utgången av år 1991. Men vad skall vi säga till den som är arbetslös och blir av med barnomsorgen fram till dess att utbyggnaden kan sägas vara tillfredsställande? Det uttalande som gjordes 1984 om uppdelning av de arbetslösa i två grupper har blivt svårare att tillämpa på grund av att kommunerna försämrar sina regler. Och det är kvinnorna som är förlorarna i detta spel. Jag har i min interpellation klart deklarerat att det är den dagsaktuella situationen jag vill komma åt. Det kan ske på så sätt att arbetsmarknadsmininstern förklarar att 1984 års skrivning skall gälla alla arbetslösa. Det förhållandet att vi nu straffar den arbetslöse och frånkänner denne ersättning med drygt 12 000 kr. kan vara nog, tycker jag. Att fortsätta be straffningen av kvinnor på den svenska arbetsmarknaden innebär en dubbelbestraffning som saknar motstycke i annan lagstiftning. Jag har inte begärt att vi skall ändra på bestraffningen under 25-dagarsavstängningen. Men jag motsätter mig denna dubbelbestraffning som skapats av kommunerna sedan propositionen 1984 skrevs och antogs. Vi måste se problemet som det är i dag. Jag angav i interpellationen att det är mycket svårt att avgöra hur frivilligt man slutar sitt arbete. Det är inte rimligt att värderingarna om vad som är giltig anledning att sluta ett arbete på egen begäran skall ändras bara för dem som senare kan komma att få problem med barnomsorgen. Vi bör därför ha samma bedömning för alla arbetslösa när det gäller ersättning. Den tolkning som gjordes 1984 bör gälla generellt, eftersom det var en bra lösning. Problemet i dag är att kommunerna har en annan syn i fråga om arbetslösa och barnomsorg. Och det här gäller ju, herr talman, föräldrar och barn som tidigare har haft en plats i barnomsorgen — och som många kommuner nu ”slänger ut” från denna barnomsorg. Det har jag många vittnesmål om. När det gäller ekonomin utgår ju statsbidrag både till A-kassan och till barnomsorgen. Man borde därför ha en helhetssyn på dessa frågor, tycker jag. Jag skulle mycket uppskatta om arbetsmarknadsministern kunde utveckla sista delen av svaret och klargöra att vi har samma uppfattning — att vi inte skall diskriminera kvinnor som är arbetslösa och som därför mister sin barnomsorg.

Herr talman! Jag tycker att det är en bra interpellation och ett bra svar. Men vilka sanktionsmöjligheter har man mot kommuner som inte fullgör sina skyldigheter? Det är för mig det stora problemet. Hur kan man över huvud taget, om det inte går på frivillig väg, tvinga fram de möjligheter till barntillsyn som det här gäller. Det skulle jag vilja ha ett svar på.
Herr talman! Först vill jag tacka för Anita Johanssons lyckönskningar. Anita Johansson och jag har i stort sett i alla delar samma bedömning när det gäller dessa frågor. Jag kan utan svårighet säga att de uttalanden och de skrivningar som gjordes 1984 är vad som skall gälla. Problemet är i dag de kommuner som inte har den generösa och flexibla attityden att låta föräldrar som hamnar i arbetslöshet behålla sin barnomsorgsplats. Enligt vad jag har kunnat inhämta — det är siffror från 1987 — var det sex kommuner i landet som inte lät föräldrarna behålla barnomsorgsplatsen. Det fanns då 48 kommuner där man fick behålla platsen helt utan tidsbegränsning. Däremellan fanns kommuner där man kunde behålla platsen från 1 månad upp till 18 månader. Jag vill bara ytterligare stryka under vad jag säger sist i mitt svar på Anita Johanssons interpellation — att det bara är genom en utbyggd barnomsorg och en generös och flexibel attityd hos kommunerna som man kan lösa det här problemet för de föräldrar som står i den mycket jobbiga situation som Anita Johansson beskriver. Som arbetsmarknadsminister inser jag också det oerhörda värdet för vår arbetsmarknad av att vi har en barnomsorg som fungerar. Den skall också fungera när människor behöver byta jobb, ställa om sig, skaffa ny utbildning. Det understyker ännu mer vikten av en väl utbyggd barnomsorg, men också av en generös attityd när det gäller att låta barnen behålla sin plats, även om föräldern inte för stunden har ett arbete. Till Anita Stenberg kan jag bara säga att staten inte har några sanktionsmöjligheter. Det är kommunerna som själva har att utforma de bestämmelser och tillämpningar man önskar. Jag kan bara som arbetsmarknadsminister understryka behovet av att kommunerna är flexibla och tänker på föräldrarnas bästa i dessa lägen som vi nu diskuterar.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att det är den fullt utbyggda barnomsorgen som skall lösa de här problemen. Som en liten parentes kan jag säga att jag förra veckan har motionerat om att man kanske borde fundera på en lagstiftning när det gäller barnomsorgens utbyggnad. Jag tycker att det måste vara mycket bättre att vi löser de här problemen när det gäller A-kassa kontra barnomsorg än att folk skall tvingas att gå och få socialbidrag.
Herr talman! Tack för svaret. Jag tror att om det blir tillräcklig press från människor ute i kommunerna och via massmedia, kan man tvinga fram detta. Och jag vore tacksam om arbetsmarknadsministern ville hjälpa till med det.
Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat om jag anser att miljöaspekten är en andrahandsfråga vid trafikplanering, speciellt i flygärenden. Hon har vidare frågat om jag inför koncessionsförhandlingarna angående Dala Airport i första hand kommer att lyssna på industrins krav eller på dem som för fram miljöfrågorna bland utomparlamentariska föreningar, inom kommuner och länsstyrelsen. På den första frågan är mitt svar nej. Arbetet för en bättre miljö utgör i dag en central och övergripande del av regeringens politik, inkl. trafikpolitiken. Enligt det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade år 1988 är inriktningen på lång sikt när det gäller trafikens miljöeffekter att radikalt minska de skadliga utsläppen från transportarbetet. Vid trafikplanering måste dock givetvis en avvägning göras av miljömålet mot de andra av riksdagen fastslagna trafikpolitiska delmålen om tillgänglighet, säkerhet, effektivitet och regional balans. Beträffande frågan om vilka grupper jag ämnar lyssna på inför en konces sionsprövning av Dala Airport vill jag erinra om, vilket jag förutsätter att frågeställaren känner till, att en sådan prövning genomförs av koncessionsnämnden för miljöskydd enligt en fastställd och omfattande procedur som avser att ge allsidig belysning av miljöeffekterna av den aktuella trafikanläggningen. Först efter ett eventuellt överklagande av koncessionsnämndens beslut hamnar frågan på regeringens bord. I sådant fall kommer givetvis regeringen att inhämta alla berörda parters synpunkter innan vi fattar ett beslut i frågan.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. I svaret framhåller statsrådet att arbetet för en bättre miljö i dag utgör en central och övergripande del av regeringens politik, inkl. trafikpolitiken. Låt oss hålla oss till det senare. Jag anser att statsrådet leker med sanningen. Om miljöfrågorna hade den framskjutna plats i verkligheten som så ofta framhålls på papperet och i sköna ord från talarstolar och framför mikrofoner, då skulle det på trafikområdet och samhällsplaneringsområdet se helt annorlunda ut. Tåg till landsväg, tåg till flyg, och bil till flyg — så ser det ut i verkligheten. På kommunal nivå och på landstingsnivå har det förekommit många turer. Bl.a. har ett kommunalråd i princip bett industrins företrädare att komma fram ur garderoben för att hjälpa till att rädda Dala Airports framtid. Efter miljömedicinaren Bo Bjerres yttrande i november 1989, att luftföroreningarna och bullret skulle ge för stora problem för att det skulle vara möjligt att försvara flygplatsens existens, ändrade sig landstingets planeringschef i ett nytt yttrande. I detta yttrande framkom bl.a. att de miljömedicinska kraven på flygtrafiken vid Dala Airport bör kunna tillgodoses utan att flygtrafiken försämras, eftersom den har stor betydelse för den regionala utvecklingen. En del av yttrandet från en miljömedicinare kapades alltså, så att det blev ett politiskt beslut att ändra hans yttrande. Både Borlänge kommun och landstinget i Dalarna är delägare i Dala Airport och sitter därmed på två stolar. Bo Bjerre yttrade att det var betydligt mer miljövänligt att anlita rälsen, något som är helt självklart för alla svenskar i dag. På sträckan Göteborg—Stockholm kommer SAS troligen att dra in två flygturer om SJ:s nya snabbtåg får en 60-procentig beläggning. Och den sträckan är ju betydligt längre än sträckan Borlänge— Arlanda. På sträckan Göteborg—Stockholm kan man alltså tala om en viss tidsvinst. På sträckan Dala Airport—Stockholm förlorar man två timmars arbetstid och får ca 1 timmes snabbare restid. På tåget kan man arbeta, sova, dricka kaffe, osv. Det är alltså inte bortkastad tid. Medan flyget stadigt ökat antalet turer har antalet avgångar med tåget sakta men säkert minskat, så att fler och fler nästan tvingas att ta det subventionerade flyget. Miljöpartiet de gröna anser att flyget skall bära sina egna kostnader och inte få skattefritt bränsle för att en riktig ekonomisk bedömning skall kunna göras. En miljöekonomisk bedömning och kalkyl måste också göras. Då hamnar flygets lämplighet som transportmedel allra längst ner på listan när det gäller miljöpåverkan. Sluta subventionera det miljöförstörande flyget! T.o.m. bilen är betydligt mindre miljöförstörande, även om endast en person åker i varje bil. Även buss är bättre än flyg. Men det helt överlägsna transportmedlet är ju tåget, i det här fallet på räls som redan finns. Utbyggnaden av Arlandabanan — då talar jag om järnvägen och inte startbanan — Stockholm —-Arlanda—Uppsala ökar tillgängligheten betydligt för passagerarna då de skall vidare med flyg från Arlanda. Snabbtåg är en annan tänkbar tidsbesparande framtidsvision. Även om det blir dyrare är prisskillnaden i förhållande till icke-subventionerat flyg oerhört stor. Billigare biljetter och därmed 70—80 20 belagda tåg skulle, även som ensam åtgärd, ge SJ större lönsamhet. Bullret är ett stort problem när det gäller Dala Airport, förutom de fyrdubblade utsläppen av kväveoxider fram till år 2000, enligt Dala Airports egna prognoser. Enligt bl.a. professor Henning Rodhe vid Stockholms universitet måste utsläppen av fossila bränslen minskas med minst 70 90 i världen, och av solidaritetsskäl med närmare 85 96 i Sverige, eftersom vi i Sverige har stora utsläpp per person. 1200—2 000 personer störs av buller på över 80 decibel från flygtrafiken. Ca 250 personer störs av buller över 90 decibel från flygtrafiken på Dala Airport. Dessutom byggs en infartsväg som innebär ökade trafikstörningar för de boende. Enligt Dala Airports VD Tommy Leo används Dala Airport som reservflygplats för American Airlines ett par gånger om året när det är dåligt väder på Arlanda. USA-bolaget skall titta på de tekniska data som det har med sig hem från dessa landningar. Och flygplatsen i Borlänge skall undersöka lönsamheten av att tillfälligt ta emot flygplan från American Airlines. Luftrummet över Arlanda är också ofta överbelastat. Hur kan dessa planer förverkligas? Stor oro råder i bl.a. Borlänge och Säter. När flyget skall bära sina egna kostnader blir det kanske nästa krisbransch. Man borde överväga att lägga ner Dala Airport, Karlstads flygplats och t.ex. Gävles och Norrköpings flygplatser och inte bygga motsvarande nya om regeringen, riksdagen, luftfartsverket, m.fl. skall bli trovärdiga i sin miljöpolitik. Men för detta behövs först en förbättrad kollektivtrafik, främst järnväg, genom modernisering, utbyggnad, förbättrad turtäthet och anslutningar av spårbilar, bussar, spårvagn och bil. I början av 70-talet planerades industriflygfält, och jag undrar om sådana åter planeras? Industrin Tamrock har goda förbindelser med fraktflyget via Dala Airport, och reservdelsservicen fungerar på ett bra sätt mellan Tammerfors och de nordligaste gruvfälten. Planeras åter ett industriflygfält i Borlänge, något som man sade nej till i början av 70-talet?

Herr talman! Jag noterar att kommunikationsministerns svar till Ragnhild Pohanka var ganska knapphändigt, och jag undrar varför. Det kanske finns anledning för regeringen att något mer entusiastiskt gå i försvar för den här typen av flygplatser mot bakgrund av de ofta återkommande och hårda debatterna och mot bakgrund av anklagelserna för bristande miljöhänsyn, som bl.a. Ragnhild Pohanka och Viola Claesson har framfört framför allt mot Dala Airport. Jag tror att det finns ett behov av att en markering görs när det gäller den avvägning som hela tiden måste göras mellan flygets roll som motor i en regional utveckling och de miljöproblem som flyget förvisso innebär. Som centerpartist från Dalarna är jag självfallet i grunden positiv till flygets roll när det gäller regional utveckling. Flyget har förvisso varit en mycket starkt bidragande orsak till att Borlänge— Falun, centralregionen i Kopparbergs län, bevisligen har haft en god utveckling under den senare delen av 80-talet. Regionen har tagit sig ur de problem som strukturomvandlingen inom järnoch stålindustrin innebar. Det finns också anledning att poängtera, inte minst mot den regionalpolitiska kommitténs betänkande och kommande propositioner, den betydelse som flyget har för Sveriges inland. I detta avseende betyder både Dala Airport och Mora-Siljan flygplats mycket för utvecklingen i Dalarna. Sedan vill jag gärna i polemik med Ragnhild Pohanka säga att det faktiskt inte är fel att lyssna på näringslivets synpunkter i en sådan här fråga. Näringslivet är en viktig intressent, vars synpunkter regeringen utan att skämmas bör ta med i sin totalbedömning när man skall se hur en sådan flygplats kan lösa sina problem. Jag vill peka på det positiva när det gäller Dala Airport, nämligen passagerarutvecklingen. Alldeles i början av flygplatsens tillkomst 1966 var det 1000 passagerare. År 1989 var passagerarantalet 206 000. Det är den snabbaste passagerarutvecklingen när det gäller Linjeflygs flygplatser. Lokaliseringen av Dala Airport medför naturligtvis problem: bebyggelsen som finns ganska nära, en del sjöar ligger ganska nära och markgrunden, sand, för flygplatsen. Men min utgångspunkt är att vi naturligtvis måste hjälpas åt för att lösa problemen. Rikspolitiskt har man gjort det genom att införa miljöavgifter, vilket har lett till att flygbolagets ledning i dag är i gång med ett program på 25-30 milj.kr. för att byta brännkammare på F28, som är det smutsigaste flygplanet. Det här programmet är i stort sett klart nu. Fyrtio motorer har redan åtgärdats. Dessutom kommer man att angripa bullerproblemet. Det är svårt när det gäller F 28, men där kommer man att gå vidare och kanske tidigarelägger introduktionen av Boeing 737 500. Den är tänkt till 1995, men flygbolagets ledning önskar att detta kan ske redan 1992 eller 1993. Det skulle innebära en bullersänkning med 10 decibel, som rimligen upplevs som en ganska stor skillnad till det bättre. När det sedan gäller de direkta miljöproblemen med glykol och uren är man från ledningens sida i gång med ett program för att ta vara på praktiskt taget allt spill av glykoler. Man kan nu bygga en till platta med tank så att man klarar inte bara 75 90 av spillet som i dag, utan målet är att klara praktiskt taget allt. Det finns vidare en rad andra tekniska åtgärder i gång för att minska t.ex. användning av uren på startbanan. Man värmer upp krossat grus, inte sand som blåser bort. Man använder uppvärmt krossat grus, som förhoppningsvis fryser fast i banan. Den vägen kan man minimera använd ningen. Man har också byggt in sensorer i banan för att få reda på exakt temperatur, vilket medför att man kan finkalibrera användningen av snöoch isplogar på ett bättre sätt än tidigare. Allt detta har jag sagt för att redogöra vad nuvarande flygplatsledning aktivt gör för att åtgärda de miljöproblem som finns där. Jag vill gärna ge den denna chans. Som jag sade inledningsvis har jag upplevt att Ragnhild Pohanka och Viola Claesson har gått mycket hårt mot Dala Airport, för att tala klarspråk, reella existens som flygplats i fortsättningen. Det kom fram i slutet av Ragnhild Pohankas anförande. Hon säger att man borde överväga att lägga ned den här typen av flygplatser. Jag vänder mig mot en sådan syn på flygets roll i ett modernt samhälle. Som centerpartist menar jag att det gäller att göra en avvägning och verkligen försöka sätta in åtgärder mot miljöproblem. Men man måste ändå inse att flyget har kommit för att stanna som ett betydande kommunikationsmedel i det moderna Sverige. Det har definitivt en strategisk roll när det gäller regionalpolitiken i fortsättningen. Det finns, som jag ser det, ingen anledning att blossa upp motsättningarna mellan en fortsatt satsning på tåget t.ex. från Dalarna till Stockholm och utvecklingen av flyget. Låt mig till sist notera att sju av tio flygpassagerare från Dala Airport inte stannar vid Arlanda utan fortsätter till andra destinationer. Det motsatta brukar vara det vanliga.

Herr talman! Georg Anderssons svar är som vanligt oengagerat och dessutom, som Göran Engström antydde, ganska innehållslöst. Där finns inte ett enda ord om snabba och rejäla tag för att rädda miljön. Där finns inte ett enda ord om vad regeringen konkret vill göra för att minska trafikens enorma utsläpp. Tror kommunikationsministern verkligen att det bara är ”på lång sikt” som de skadliga utsläppen från flyget behöver minskas? Nu väsnas och hotar Daladirektörerna, som Ragnhild Pohanka har påpekat i sin interpellation. De står på Dala Airport AB:s sida i kampen för fortsatt flygtrafik. Rent komiskt blir det när STORA:s hövding Bo Berggren blandar sig i leken och hotar med att flytta sitt huvudkontor. STORA gör investeringar för 3—4 miljarder — i Portugal! Kan inte Georg Andersson eller Göran Engström eller kanske Inger Hestvik fråga herr Berggren om det är därför Dala Airport har så stor betydelse eller fråga STORA:s chef om han inte kan ägna mer energi åt att klara sina miljöproblem och uppsatta gränsvärden vid Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge? Flygtrafiken motsvarar inte det övergripande mål som riksdagen ställt upp för transportpolitiken. Flygtrafiken är miljöfarlig, den blir mindre säker ju mer flygtrafiken växer, och den kostar samhället miljardbelopp i statliga subventioner varje år. Inte ett ord om detta finns i kommunikationsministerns interpellationssvar, inte heller ett ord naturligtvis från Göran Engström. Flyget betalar inte sina miljökostnader, ja, inte ens någon bränsleskatt. Varför då, Georg Andersson? Bensinskatten höjs drastiskt för bilisterna. Varför skall flygbolagen inte betala skatt för sitt bränsle? Med den märkliga politiken är det logiskt att luftfartsverket planerar stora investeringar. Man räknar med att inrikesflyget kommer att öka med 70 96 de närmaste tio åren, och då är utgångsläget i dag att flyget redan har ökat snabbast av alla trafikslag under 80-talet. Jag tror inte att Georg Andersson bestrider detta. Det går att utläsa av kommunikationsministern ”egen” bil. 8 till årets budgetproposition. Vad säger statsrådet om den här utvecklingen i bil. 8? Han har inte ett ord att invända mot denna miljöfientliga utveckling. Tvärtom skriver Georg Andersson att han godkänner inriktningen, den här enorma expansionen, därför att den ”syftar till att stärka flygets konkurrenskraft”. Då måste jag fråga: Är det flygets eller är det det ekologiska systemets konkurrenskraft som är viktigast för regeringen i det här sammanhanget? Jag skulle också vilja att de andra debattörer som är upptagna på talarlistan litet grand betänkte vad det handlar om. Det går inte att nonchalera miljöproblemen så till den milda grad som ni gör. Göran Engström ställde t.ex. upp och talade om flygets betydelse för regionen och för Borlänge. Han gör det i sådana ordalag att han tror att han i en eller ett par meningar kan svepa bort miljöproblemen. Det är naturligtvis inte fel att lyssna på näringslivet — det tycker inte jag heller. Men borde inte näringslivet, som lagt sig i debatten så som STORA:s chef Bo Berggren har gjort, sopa framför egen dörr och ta reda på sina egna problem innan man medverkar till att förvärra problemen i Borlängeområdet ännu mera? Framför allt tycker jag att de riksdagsledamöter som talar sig varma för flygets expansion inte minst till och från Dala Airport borde tänka litet grand i de här termerna. I det aktuella området finns det sjöar som har dött. Det tror jag Göran Engström också vet. Han sitter i sin bänk och nickar. Där finns det bebyggelse och många människor. Det handlar både om deras hälsa och om det obekväma liv de får uppleva med det enorma bullret. Menar då ni som med näbbar och klor försvarar Dala Airports flygtrafiks expansion och fortlevnad att man skall flytta alla dessa människor eller flytta på sjöarna, som ju har det så besvärligt och dör därför att det finns flygtrafik? Är det naturen som skall flyttas, eller är det trafiken som skall ändras? Det viktigaste för mig och många andra som studerar vad som kan vara såväl en vettig trafikpolitik som en vettig miljöpolitik är att man överväger om inte den här trafiken kan ersättas. Avslutningsvis vill jag fråga Georg Andersson: Vore det inte bättre att verka för en ganska snabbt utbyggd snabbtågstrafik till och från Borlängeområdet? På det sättet skulle vi slippa både den här diskussionen och de faror som flygtrafiken innebär.

Herr talman! Så gott som alla politiska beslut som fattas har föregåtts av avvägningar. Det kan vara fråga om sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska hänsyn som måste vägas samman för att sedan bilda en plattform för ett ställningstagande. Ofta sker sådana här avvägningar under stor vånda. Vi vill ju uppnå allt som är bra. Men vi uppnår bara en del, och denna del ser olika ut beroende på vilket parti vi representerar. I dag diskuterar vi flygtrafiken och kväveutsläppen vid Borlänges flygplats, Dala Airport. Visst skulle jag, precis som Ragnhild Pohanka, Viola Claesson, Göran Engström och Georg Andersson har gett uttryck för, helst vilja slippa alla utsläpp från både bilar coh flygplan. Det är ju ett mål som vi gemensamt kan arbeta för. Det arbetet pågår också för fullt och kan intensifieras, om vi i våra olika organisationer — det gäller då både politiska organisationer och miljöorganisationer — fortsätter att ställa krav. Men vi måste även här göra avvägningar. Vi vet att flyget, med den infrastruktur som finns i dag, är ett måste om vi skall kunna utveckla och differentiera vårt läns arbetsmarknad och näringsliv. Ett av kraven från de människor som arbetar inom vår region är att det skall finnas möjligheter att nå ut till hela landet och även till andra länder utan onödig tidsspillan. Det är en förutsättning för en regionalpolitiskt bra utveckling. Detta är alltså nödvändigt för att våra tre statliga verk skall kunna fungera, för att vår högskola skall kunna utvecklas så som vi hoppas och för att vår exportberoende industri skall kunna fortsätta att sälja varor inte bara inom landet utan också utomlands och ge oss möjligheter att förbättra vår välfärd. Det miljövänliga alternativ som skulle kunna ersätta flyget är dock inte det alternativ som Ragnhild Pohanka för fram i sin interpellation, nämligen bilen, utan ett snabbtåg från vår region till Arlanda. Då skulle tre av fyra som reser vidare från Arlanda med flyg till andra resmål än Stockholm få sina önskemål tillgodosedda. Vi skulle dessutom kunna få en renare trafikmiljö. Till min glädje tog Ragnhild Pohanka upp tågets fördelar i sitt inlägg i den här debatten. Ragnhild Pohanka riktar i sin interpellation tre frågor till statsrådet. Det gäller dels miljöaspekterna vid trafikplanering, dels industrins krav, dels miljöorganisationernas krav. Ragnhild Pohanka bor i samma bygd som jag. Hon är alltså väl medveten om de strukturproblem som vi har haft. Jag tänker då på den hotande arbetslösheten och den risk som finns att många borlängebor måste flytta från bygden för att få sin försörjning. En fråga saknar jag, nämligen: Vad skulle sämre kommunikationer betyda för en bygd som Borlänge om flyget försvann — skulle vår region klara ett sådant dråpslag? Människorna i vår region är beroende av sina arbetstillfällen och därmed också av ett fungerande näringsliv — och ett fungerande näringsliv kräver goda kommunikationer! Flyget måste alltså få vara kvar. Men vi skall arbeta för att få det så miljövänligt som möjligt. Vid sidan av det arbete med att åstadkomma förbättringar som pågår på flygplatsen och som Göran Engström har redogjort för måste vi lägga ett större ansvar på flygindustrin. Denna måste ta fram flygplan som bullrar mindre och som förorenar mindre. Helst skall det arbetet också ske snabbt.

Herr talman! Göran Engström har redan berört de tekniska möjligheter som bör tillgripas för att minska miljönackdelarna med Dala Airport, varför jag ej skall upprepa dessa. Om man skall tolka Ragnhild Pohankas interpellation så, att hon av miljöskäl vill stänga flygplatsen eller radikalt minska trafiken på Dala Airport i Borlänge, måste vi i folkpartiet motsätta oss detta förslag. Vi hade i går en offentlig utfrågning i finansutskottet. En professor sade då bl.a.: 1. Om en tillväxtbefrämjande åtgärd av mindre omfattning medför avsevärda miljönackdelar, skall den ej genomföras! 2. Om en miljöbefrämjande åtgärd av mindre omfattning medför avsevärda avbräck i en regions tillväxt, bör den inte genomföras! Att stänga flygplatsen eller att begränsa trafiken på Dala Airport för att minska utsläppen av kväveoxid vore att vidta en åtgärd som faller under den andra regeln — det skulle vara detsamma som att låta en jämförelsevis liten tuva välta ett ganska stort lass. Trafiksäkerhetsverket, statens vägverk, statens planverk och domänverket har utlokaliserats till Falun—Borlänge-regionen. Vi har sedan tidigare storföretag som SSAB och STORA i regionen — det senare har starka motiv att flytta sitt huvudkontor till Stockholm. Vi har också många mindre och medelstora företag. Dessutom finns det närmare en kvarts miljon invånare i bygden som alla behöver Dala Airport, som är ett viktigt led i regionens infrastruktur. Herr talman! Den dag det finns snabbtåg från Borlänge och direkt till Arlanda kan denna fråga komma i en annan dager. I det avseendet håller jag med både Ragnhild Pohanka och Viola Claesson. Men i dag vore det ett förödande slag mot Dalarnas infrastruktur om man slog igen Dala Airport, ett slag som inte kan motiveras med den förhållandevis ringa minskning av flygets kväveoxidutsläpp som då skulle inträffa.

Herr talman! Det var en intressant uppvisning av motstridiga ståndpunkter. Min övergripande fråga till Viola Claesson och Ragnhild Pohanka måste efter den här diskussionen bli: Vill ni lägga ned Dala Airport? I så fall skall ni tala klarspråk. Här har företrädare för regionen framträtt och betygat vilken betydelse goda kommunikationer har för den regionala utvecklingen. Jag är den förste att instämma i detta. Jag vet av egen erfarenhet vad det betyder att ha goda kommunikationer. Men jag vet också vad det betyder att ha dåliga kommunikationer i en region. En etablering av flyget på orter där det tidigare har varit svårt att med snabba förbindelser nå omvärlden har i allmänhet inneburit ett regionalt uppsving. Det här har således mycket stor betydelse. Göran Engström, Inger Hestvik och även Lars De Geer har vältaligt utvecklat detta, så jag skall inte säga mera om den saken. Jag måste få ställa ytterligare en fråga till Ranghild Pohanka och Viola Claesson: Skall koncessionsnämnden få arbeta självständigt? Nu är ju frågan om Dala Airport — på egen begäran — föremål för en koncessionsprövning. Den granskningen pågår alltså. Skall vi avvakta denna, eller skall vi politiker ingripa nu och tala om för koncessionsnämnden hur frågan bör bedömas? Jag anklagas för att vara oengagerad. Men det gör man tydligen, därför att jag inte föregriper koncessionsnämndens prövning. Om det finns någon företrädare här för konstitutionsutskottet, kanske vederbörande kan anlägga synpunkter på vad ett sådant agerande skulle innebära. Det föreligger således koncessionsbestämmelser om under vilka förhållanden som en flygplats skall prövas enligt miljöskyddslagen. Det gäller flygplatser med mer än 1 200 meters banlängd, som sedan den 1 juli 1989 är tillståndspliktiga enligt miljöskyddslagen. Beslut fattas av koncessionsnämnden för miljöskydd efter det att alla berörda parter har hörts. Jag tycker att det är otillständigt att så att säga försöka manövrera ut vissa företrädare såsom mindre värdiga att få anlägga synpunkter på en sådan här fråga. Självfallet måste industrin liksom andra, såsom kommuner, landsting och miljögrupper, ha rätt att uttrycka sin mening i ett sådant remissförfarande. Om ett beslut av koncessionsnämnden blir föremål för överklagande blir det regeringens sak att pröva detta. För närvarande finns ett koncessionsärende hos regeringen. Det gäller Norrköpings flygplats. Ärendet handläggs i sedvanlig ordning, och koncessionsnämnden kommer, tror vi, att under våren fatta beslut om Landvetter och Dala Airport. Därtill kan nämnas att Arlandas koncessionsprövning just har inletts, och prövning i fråga om andra flygplatser är att vänta under de kommande åren. Här diskuteras subventioner och ställs krav på väldiga satsningar på tåg och järnväg. Men vi är ju i gång med detta! Viola Claesson och andra försöker alltid framställa saken som om man över en natt kunde förändra förhållandena. Det tar tid att utveckla järnvägen, det tar tid att bygga nya spår. Vi har givit i uppdrag åt banverket att mycket snabbt försöka hitta en finansiell lösning vad gäller Arlandabanan. Och en sådan lösning skulle naturligtvis skapa nya förutsättningar även vad gäller den region som berörs av Dala Airport. Men glöm inte, i talet om denna väldiga miljardrullning och påståendena om subventioner, att vi faktiskt satsar ganska mycket i subventioner på järnvägen. Och vi gör det med öppna ögon. Det rör sig om 3 å 4 miljarder, och detta är vi väl överens om. Däremot finns det naturligtvis en gräns för hur snabbt man kan satsa och hur mycket också på detta område. I detta sammanhang är ju alla politiska beslut föremål för avvägningar mellan olika intressen. Jag menar att en brist i fråga om trafikdebatten är att det är så svårt att få den insatt i ett näringspolitiskt, regionalpolitiskt och allmänt välfärdspolitiskt sammanhang. Människor behöver goda kommunikationer. Industrin och näringslivet behöver goda kommunikationer, liksom vi för vår sysselsättning behöver goda kommunikationer. Om vi skall ha en regional utveckling i ett land med så stora avstånd och en så gles befolkning som Sverige, då måste vi faktiskt satsa ganska mycket på kommunikationer, inkl. flyget.
Herr talman! Av Georg Anderssons senaste inlägg framgår mycket tydligt att han fjärmar sig från Birgitta Dahls uttalande om att Dala Airport är Sveriges onödigaste flygplats. Regeringen har uppenbarligen nu en helt annan insikt om vad det regionala flyget betyder för regional utveckling och industrialisering. Denna debatt handlar, förutom om miljön, om en annan viktig fråga, nämligen vilken roll staten har när det gäller kostnaderna för byggandet av infrastrukturen. Det är min uppfattning att det är rimligt att staten och även regionala organ, som i detta fall landsting och berörda kommuner, vid byggandet av exempelvis flygplatser tar på sig ett ansvar för kostnaderna för byggandet och, i initialskedet, även för driften. Men i takt med att verksamheten kan stå på egna ben, vilket bör bli möjligt inom en överblickbar framtid vad gäller denna flygplats och vilket även är fallet när det gäller flyget i stort, så kan rimligen de samhälleliga driftsbidragen skäras ned. Och detta är också vad som diskuteras från exempelvis Kopparbergs läns landstings sida. Jag ser egentligen inget dramatiskt eller kontroversiellt i detta. En näring som utvecklas skall rimligen så långt möjligt stå på egna ben, och detta gäller även flyget. Jag uttryckte mig naturligtvis litet medvetet tillspetsat när jag sade att det inte är fel att lyssna på vad industrin säger i en sådan här fråga. Det måste man naturligtvis göra i ett län som Kopparbergs län, med en bakgrund med industrikriser, vilka det minsann har kostat mycket för samhället och för individerna att komma över. När vi i dag i denna region ser en uppgång — och jag vill tillmäta flyget en betydelsefull roll för denna uppgång — skall man inte rycka undan basen genom att genomföra sådana oövertänkta och överdrivna förslag som Ragnhild Pohanka och Viola Claesson lägger fram. De säger nämligen i dag i klartext att Dala Airport bör läggas ned. Jag kan inte tolka deras inlägg på annat sätt. Jag vänder mig mycket starkt emot att de inte försöker göra denna avvägning och ge flygplatsledningen en chans att komma till rätta med de problem som vi alla vet finns. Jag vill än en gång, Viola Claesson, betona, vilket jag har givit några exempel på tidigare, att jag inte sveper undan miljöargumenten. Jag gav exempel på exempel på hur man aktivt försöker komma till rätta med dessa problem, och jag tror att man till stora delar har bra utsikter att lyckas. Jag måste även i denna debatt ta upp en annan fråga, nämligen ett uttalande som gjordes av nämnda debattörer i höstas om att det fanns risk för att det skulle komma att bli en NATO-bas på Dala Airport. Detta väckte verkligen oro och undran i dessa trakter. En NATO-bas i Dalarna! Blotta tanken förefaller mig befängd, och jag tycker att vi måste få klarhet från kammarens talarstol om vad som egentligen menades. Är detta med en NA TO-bas, Ragnhild Pohanka, kanske det som i dag har reducerats till talet om att Dala Airport skulle vara en reservflygplats för United Airlines? I så fall är det mindre uppseendeväckande, men jag menar att Ragnhild Pohanka och Viola Claesson bör klara ut det tidigare stort uppslagna utspelet. Centerpartiet är minsann inte alltid fogligt inför industrins krav, tvärtom. Det passar enligt min mening bra att i denna debatt lyfta fram vårt krav sedan många år tillbaka på miljöavgifter. Vi märker nu i dag — koppla gärna ihop detta med chefen för STORA =— protesterna från pappersindustrins sida. Tidigare gällde det också flyget. Men i dag reagerar företrädare för flyget uppenbarligen mycket aktivt och mycket kraftfullt. Som ett led i att pressa ned miljöavgifterna byter man i rask takt ut de gamla och smutsiga brännkamrarna på F 28-orna. Ett fyrtiotal motorer är redan klara, och man byter ut de tidigare planerade till nya och mera miljövänliga flygplanstyper. Det är, herr talman, den utvecklingen som vi måste stimulera så att den kan fortsätta.

Herr talman! Här skiljer sig uppfattningarna verkligen åt. Det är enligt min mening öppet för debatt kring alla frågor innan beslut har fattats; sedan är det så dags! Det är också skälet till att vi tar upp dessa frågor gång på gång, innan det väl är beslutat att man skall ge flygplatsen och ledningen en chans att fyrdubbla passagerarantalet fram till år 2000. Det handlar nämligen inte om att behålla status quo utan om en fyrdubbling. Ja, vi behöver goda kommunikationer. Men vi menar att det går att ha goda kommunikationer med tåg och även andra färdmedel. Inger Hestviks missuppfattning om att jag förespråkar bilen var ganska grov. Jag sade nämligen att till och med bilen är miljövänligare än flyget. Jag förespråkar järnväg och utbyggande av järnvägen. Dessutom har vi i dag modern teknik som gör det möjligt att ha telefonsammanträden med hjälp av datorer och telefax. Man kan alltså även minska resandet något för de stora industrierna genom att de inte varje gång behöver åka till Stockholm för att kunna hålla sammanträden. Om det verkligen fanns tåg skulle många välja tåget. Men vi har sett att man i år på nytt har dragit in ett par tåg mellan Stockholm och Borlänge. Man kan nu inte åka hem till Borlänge efter kl. 18.40 på kvällen; då är det väl inte så underligt att man inte alltid kan ta tåget. Det sista flyget går kl. 23.10. Om man skulle lämna riksdagen kl. 21.45 för att ta tåget, vore man hemma en halvtimme senare. Det är intressant att notera att även socialdemokraterna och centern ställer sig på storindustrins sida, på samma sida som de ulvar som ropar ”Vi måste ha, vi måste ha!”. Det är oväntat att dessa partier inte ställer sig på samma sida som folket, hälsan och en positiv utveckling. Miljöpartiet de gröna vill också ha en positiv utveckling. Det är inte fråga om att vi inte vill ha tillväxt när det gäller sådant som är positivt. Tillväxt inom t.ex. järnvägstrafiken skulle stämma alldeles utmärkt överens med miljöpartiets idéer. Den miljövinst som inmonterande av katalysator på bilarna innebär — något som är så oerhört viktigt att det upphöjts till lag — äts upp av flyget före år 2000. Utsläppen av kväveoxiderna, som Lars De Geer sade skulle öka litet grand, kommer att fyrdubblas vid Dala Airport fram till år 2000. Jag sade mycket tydligt att jag anser att man skall överväga en nedläggning för reguljär trafik vid Dala Airport och liknande flygplatser, men först när man har byggt ut andra, snabba, effektiva och turtäta kommunikationer.

Herr talman! Jag är en av dem som håller med Birgitta Dahl. Jag tyckte att hon var djärv när hon gjorde det uttalande som ofta har citerats, att Dala Airport var en av Sveriges onödigaste flygplatser. Georg Andersson tycker uppenbarligen inte det. Han har t.o.m. , tror jag, liksom regeringens majoritet börjat betrakta trafikoch transportfrågorna som näringspolitiska frågor. Därför får man inget svar när man ställer frågor av den typ som jag ställde i går, om huruvida banverket och vägverket skall bli affärsdrivande verk och om det är detta som ligger bakom den proposition som kommer den 22 februari, vars namn vi ännu inte känner. Skall det bli en näringspolitisk proposition eller skall det bli någonting annat? I tidigare debatter i dag har andra tagit upp problemet att vi som riksdagledamöter inte får chansen att debattera på de rätta villkoren. Här är ett typexempel, tycker jag. Georg Andersson säger att det tar tid att göra de satsningar vi vill ha. Banverket kan t.ex. inte över en natt bygga nya spår. Antyder Georg Andersson alltså att det i den proposition som kommer den 22 februari finns förslag om snabbtågsförbindelse till Borlänge? Kan vi förvänta oss det Georg Andersson? Min uppfattning är, precis som Ragnhild Pohankas och många andras, att vi skall avveckla flygtrafiken, t.ex. på Dala Airport, i samma takt-.som vi utvecklar de goda järnvägsförbindelserna, bl.a. med bekväma snabbtåg. Det är fullständigt självklart och ingenting som någon, hur miljöfientlig han eller hon än är, kan försöka dribbla bort. Det är ett solklart ställningstagande, som ni borde överväga litet mer. Georg Andersson ställer också själv en massa frågor. Han frågor om jag vill lägga ned Dala Airport. Det har jag redan svarat på. Vi har aldrig hymlat med vad vi vill. Vi vill avveckla flygtrafiken där, och vi har talat om varför. Det talas om det regionala uppsving som en region kan få tack vare en flygplats med flygtrafik. Jaså. Kan ni leda i bevis det som varken jag eller någon annan har hört tidigare, att antalet jobb netto i den här regionen har ökat tack vare Dala Airport? Inger Hestvik, upp till bevis! Är det så? Har det blivit fler jobb i Borlänge? Det vet i alla fall arbetarna ingenting om. De har fått känna in på bara skinnet vad all avveckling av jobben inneburit. Det talas också om att t.ex. Bo Berggren på STORA som representant för näringslivet skall ha rätt att uttala sig. Ja visst. Han och hans bröder gör det ju också i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Men jag undrar, Georg Andersson, och jag ställer frågan även till de andra debattörerna: Skall vi tillmäta Bo Berggrens uttalanden om flygtrafiken och miljön lika stor eller t.o.m. större betydelse än läkaren Bo Bjerres miljömedicinska bedömningssätt? Det är det saken handlar om.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, Ragnhild Pohanka, om jag har gjort en misstolkning. Det var inte min avsikt. När jag läste Ragnhild Pohankas interpellation tolkade jag den som att man faktiskt kunde ersätta flyget med bil. Men jag är glad om vi är ense om att i fall flyget skall ersättas så skall det vara med tåg. Jag tror inte att man på en gång kan avveckla flyget, såsom både Viola Claesson och Ragnhild Pohanka framförde det i dag. Rom byggdes inte på en dag. Det har vi hört många gånger, senast i dag av Georg Andersson. Inte heller ändrar man transportsystemet från en dag till en annan. Självklart måste miljöhänsynen tas på största allvar i planeringen av hur gods och människor skall förflyttas. Jag tycker faktiskt att den viljeinriktning som finns i det arbete som utförs, vilket också har redovisats här i riksdagen för ett par veckor sedan av Birgitta Dahl och av Georg Andersson i dag, borgar för att miljöhänsynen tas med i den trafikplanering vi har. Viola Claesson tar upp frågan om fler jobb i Borlänge. Det är klart att vår region fortfarande har det jobbigt. Därför strider vi för det näringsliv och den arbetsmarknadspolitik som bedrivs i dag. Vi kan inte stoppa flyget och därmed minska vår arbetsmarknad. Det är precis det som kommer att ske om flyget läggs ned. Näringslivet har fått en annan struktur i dag, tack vare flyget. Vi har fått statliga verk, men vi måste också ha en annan utbildningsprofil i vårt län i fortsättningen för att få fler arbetstillfällen och för att kunna utveckla näringslivet. Det finns mycket som är positivt i Borlänge i dag, t.ex. dataområdet och tjänstesektorn, som växer sig stark. Det är klart att den som jobbar nere i järnverket inte märker detta, Viola Claesson. Men här har vi utbildning. Bl.a. vuxenutbildningen är av stort värde för människorna i regionen.

Herr talman! Jag vill bara betona att det som bekant pågår ett intensivt arbete för att minska flygtrafikens miljöstörande verkningar. Det arbetet pågår i luftfartsverket och i flygbolagen. Att det pågår i flygbolagen beror på att det har ställts krav av politiker. Förhoppningsvis har det ställts krav också av politiker i andra länder, inte bara i Sverige. Flyget är i extrem mening en internationell verksamhet. Vi kan inte isolera oss från omvärlden på det området. Vi har infört miljöavgifter som ett styrmedel. De har uppenbarligen haft en snabb och positiv effekt, precis som Göran Engström har redovisat, när det gällt att förmå flygbolagen att växla om till bättre motorer och att göra insatser i övrigt. Vi har infört koncessionsprövning, som jag redovisade i mitt tidigare inlägg.

Jag har velat säga detta därför att här skapas intryck av passivitet och likgiltighet från regeringens sida för miljöarbetet inom flygets område. Det är minsann ingen riktig bild som ges. Vi är utomordentligt aktiva på det området också. Vi behöver ett flyg i Sverige. När man hör Viola Claesson och Ragnhild Pohanka får man ett intryck av att vi skall försöka bli av med så mycket flygtrafik som det bara går och att flyget bara har negativa effekter. Det vore välgörande, tror jag, om ni försökte se vilka positiva effekter flyget har ur regionalpolitisk synpunkt och ur näringspolitisk synpunkt. Nu vet jag att när jag säger näringspolitisk är det i Viola Claessons öron ett fult ord, för hon ser bara direktörer framför sig. Men näringspolitik handlar ju om att skapa sysselsättning. Det handlar om att skapa möjligheter om att bo på olika håll i vårt land. Den som liksom jag är född och uppvuxen i och hela livet haft sin politiska gärning förlagd till en bygd med stora näringspolitiska problem vet vad detta betyder. Jag tycker därför att det skulle vara ett uttryck för en viss grad av politisk insikt, om också Viola Claesson och Ragnhild Pohanka kunde säga någonting gott om flygets betydelse i det regionalpolitiska och näringspolitiska sammanhanget. Viola Claesson var upprörd över att hon i går inte fick veta vad som står i en proposition som jag skall lämna i slutet av februari. Jag tycker att det nästan är oanständigt att begära att få veta det nu. Men en sak kan Viola Claesson få veta, och det har hon fått besked om många gånger, nämligen att det är fråga om en proposition som kommer att innefatta näringspolitik och satsningar på infrastruktur. Vi ser nämligen ett mycket viktigt samband mellan dessa två saker. Till infrastrukturen hör i första hand satsningar på järnvägar och vägar, och det är sådant som kommer att beröras i den propositionen.

Herr talman! Debatten har gett besked i en av de frågor som jag ställde i början, nämligen att det numera är solklart att både miljöpartiet och kommunisterna vill att Dala Airport skall upphöra som flygplats, men också att det skall ske i den takt som alternativen växer fram. Min följdfråga blir då: Vill ni i avvaktan på att flyget skall avvecklas satsa på sådana miljöförbättringar som t.ex. centern förespråkar, alltså fr.o.m. nu ha en sådan aktiv politik för att komma till rätta med de dagsaktuella miljöproblemen vilken jag tidigare har beskrivit? Om man ändå har tänkt avveckla, är det väl att slänga bort statens pengar. Då blir följden rimligen den att ni accepterar miljöproblemen sådana de i dag är, i avvaktan på Georg Anderssons stora program för investeringar i SJ. Jag tror att det kommer att ta sin tid, och jag vill i stället förespråka den motsatta linjen, dvs. att fr.o.m. nu först och främst försöka genomföra de planer som finns och delvis redan är förverkligade av Dala Airports ledning. Denna linje, som kommunisterna och miljöpartiet driver, är naturligtvis, för att använda det nya uttrycket, ren mannekängpolitik. Om man inte riskerar att få ta ansvar i regeringsställning för sin politik, kan man kosta på sig en sådan här antingen-eller-syn i en viktig regional utvecklingsfråga. Flygtrafiken på Dala Airport och inte minst på Mora/Siljans flygplats har en strategisk betydelse för Dalarna. Med ert betraktelsesätt är nästa steg i avvecklingen av inrikesflyget att denna trafik upphör. Låt mig verkligen poängtera att detta går på tvärs mot allt modernt tänkande om regional utveckling. Jag tror att detta är ett viktigt konstaterande i denna debatt. När det till sist gäller industrins roll hävdar jag att man visst skall lyssna noga till vad näringslivets och industrins företrädare säger om kommunikationerna inom en region. Det betyder inte att man skall svälja alla deras argument. På miljöområdet tror jag t.o.m. att man i vissa fall får vara mycket ståndaktig. Vi har tidigare nämnt miljöavgifterna. De är ett bra exempel på en framåtsyftande politik, där vi på flygets område sett och kommer att få se betydande resultat. Det gäller nog även för Bo Berggrens huvudområde, pappersoch massaindustrins verksamhet i Sverige och utomlands. Vi har här anledning att stålsätta oss inför den argumentering som förekommer. Det är argumentens kvalitet, inte vilka som framför dem, som man skall se till.